Herr talman! Tyvärr innebar regeringsskiftet att arbetet med en förnuftig reformpolitik på skolans område avbröts. I stället för reformer får vi nu bevittna en ständig produktion av innehållslösa slagord från utbildningsdepartementet. De käcka slagorden kan emellertid inte dölja de försämringar av villkoren för utbildningen som är den verkliga innebörden av regeringens politik. När det gäller vuxenutbildningen har vi socialdemokrater sagt att den skall utvecklas och inte avvecklas. Därför har vi sagt nej till de stora nedskärningar som regeringen har föreslagit. Nu försöker man säga från de borgerliga regeringspartierna att vuxenutbildningen har räddats från regeringens stora nedskärningar. Det vore intressant om det är sant, men det är faktiskt inte sant. Regeringen föreslog sammanlagt neddragningar med en hel miljard för de vuxenstuderandes villkor. Fortfarande ligger det kvar nära 700 milj.kr. i nedskärningar. De minskade nedskärningar som man nu talar om är av engångskaraktär. Man kan läsa vad utskottets ordförande Ann-Cathrine Haglund säger i Svenska Dagbladet. Hon säger att det alltså rör sig om en engångsåtgärd. Besparingar på komvux som Moderaterna och Folkpartiet motionerat om under hela 80-talet skall genomdrivas fullt ut när konjunkturen vänder. Det är ett klart besked. De studiesociala villkoren för motsvarande grundvuxelever kommer att försämras kraftigt. Regeringen föreslår att timersättningarna skall avskaffas. Man hänvisar i stället till svux, där det ingår en låneandel. Jag tycker att det är orimligt att denna grupp skall få studieskulder. Det leder dessutom fram till en omfattande byråkratisering. Här har socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet lyssnat på de vuxenstuderande, men de borgerliga vägrade att lyssna. I dagens nummer av Göteborgs-Posten kommenterar en tjänsteman på utbildningsdepartementet att kommunerna bör fortsätta att betala ut socialbidrag till grundvuxstuderande om det finns sociala skäl till det. Det skall tydligen vara i stället för timersättningen. Om jag var Beatrice Ask skulle jag skämmas över den här frågan. De borgerliga vill fortsätta att skära ned, trots att de vill ha en engångsinsats med litet mindre nedskärningar. Det finns väldigt många skäl som talar emot detta. Jag tycker att man bortser ifrån de nya uppgifter som har lagts på komvux genom den grundläggande vuxenutbildningen, ökade antagningskrav och påbyggnadsutbildning. Om man har följt historien kring vuxenutbildningen finner man att de som har sagt att om vi bygger ut ungdomsutbildningen minskar behovet av vuxenutbildning alltid fått fel. Det kommer de säker att få också i framtiden. Utbildningsnivån höjs nämligen ständigt i samhället. Det här förstod en av landets mest historiskt kända folkbildare och socialdemokrater Oscar Olsson, som redan 1911 skrev i ett mycket berömt uttalande att hur goda skolorna än bli och hur långt skoltiden än utsträckes blir man dock aldrig färdig med sin bildning i den. Det vore på tiden att man i regeringen 90 år senare kunde komma fram till en sådan sanning. Jag tycker även att man bortser från vilken situation de vuxenstuderande ofta befinner sig i. Vi som är ledamöter i utbildningsutskottet har fått hundratals brev. Jag skall citera ett av dem: ''Hej Ingvar! Jag läser på komvux, och det är jätteviktigt för mig eftersom jag var misslyckad när jag gick i skolan på grund av min barndom som var ett sorgligt kapitel. Nu har jag fått en sista chans och tagit den. Hjälp mig och mina vänner att kunna gå här. Det är viktigt att barn som haft det svårt ska kunna läsa som vuxna och få igen litet av sin värdighet.'' Detta tycker jag är ett belysande exempel på hur stort behovet är för de enskilda. Avslutningsvis vill jag säga att de protester som har varit mot regeringen har lett fram till en tillfällig reträtt. Man lägger tillbaka litet pengar. Jag tycker att det finns anledning att påminna om vad Beatrice Ask har sagt vid fyra tidigare debatter, nämligen att det är så oerhört viktigt att slå vakt om ungdomsskolan. Men det var inte sant. Ni föreslår nedskärningar även där. Nu skriver regeringspartierna i utskottet fast sig för ett tillkännagivande till regeringen där man säger att det är fel att peka ut komvux. De 150 miljonerna som återstår i besparingar får man skära ned på i grundskolan och gymnasieskolan. Jag tycker att man på två rader i utskottets betänkande fullständigt smular sönder vad Beatrice Ask har sagt under det senaste halvåret.

Herr talman! Ingvar Johnsson, det är väl riktigt att det utskottet nu gör är tillfälligt. Man uttrycker sig så att det är ett engångsanslag. Anledningen är uppenbar. Jag tror inte att det är en hemlighet för någon i riksdagen att vi diskuterar kommunalekonomiska kommitténs förslag. Det går inte att tala om att nu låser vi si och så mycket för de olika ändamålen framöver. Det vore att luras. Det tycker jag vore fel. Det är därför omöjligt att säga hur det kommer att se ut med anslagen för enskilda delar framöver, även om ambitionen givetvis är att vi skall stärka anslagen till utbildning -- något annat vore väl märkligt ifrån en skolminister. Jag vill börja med att framhålla att besparingar i det generlla stasbidragssystemet och på lång sikt är en sak, men åtgärder på kort sikt och av arbetsmarknadsskäl måste vara en annan. Jag tror att det är viktigt att man har det klart för sig. Ansvaret för att erbjuda utbildning av arbetsmarknadsskäl måste i första hand ligga inom arbetsmarknadspolitikens ansvarsområde. Trots att det gäller innevarande budgetår vill jag påminna om att regeringen i tilläggsbudgeten föreslog riksdagen att öka resurserna för komvux mot bakgrund av det aktuella sysselsättningsläget. Jag vet naturligtvis att utbildningsutskottet nu vill öka för nästa år i förhållande till regeringens förslag. Det har man argumenterat väl för. Det är riktigt, Gudrun Schyman, att man ofta säger att arbetsmarknadsutbildningsinsatserna, AMS och sådant, är dyrare än komvux. Det är riktigt, och det är viktigt att vi ser över hur man använder pengarna mest effektivt. Men man får inte glömma att man inte alltid kan jämföra äpplen och päron. Det är inte alltid så att den utbildning som länsarbetsnämnderna erbjuder, anordnar eller beställer ger samma sak som komvux kan ge, utan vi måste också se till innehållet. Det finns då anledning att påpeka för Gudrun Schyman att ett nationellt ansvar för vuxenutbildning och för komvux är viktigt, bl.a. av ett mycket betydelsefullt, mänskligt skäl. Det är också det som gör att de lågutbildade, de som saknar grundskolekunskaper, enligt reglerna är skyddade, därför att kommunerna är skyldiga att anordna grundläggande vuxenutbildning. Det är viktigt att ha klart för sig att det inte görs några besparingar här, även om kommunerna skulle vilja göra det -- jag tror inte att de gör det. Om vi inte försöker sanera svensk ekonomi kommer vi att få omänskliga bekymmer, inte bara på ett område utan på många områden. Det innebär inte att vi inte skall medge att varje inskränkning i människors möjligheter att förkovra sig är problematisk. Det finns utrymme för rationaliseringar inom vuxenutbildningen, även om det varierar i olika kommuner. Bl.a. utifrån riksrevisionsverkets synpunkter har riksdagen fattat beslut om att åstadkomma kursplaner och annat för grundvux, vilket leder till ett bättre resursutnyttjande. Vi har också på senare tid tagit bort en regel som innebar att man inte fick ha skild administration för gymnasieundervisning och komvux. I dag kan man samarbeta och samordna mycket, och det ger ganska goda möjligheter till besparingar. Det har jag själv sett som kommunalpolitiker. Ett annat stort bekymmer som vi nu försöker hitta vägar för att lösa, är att det finns mycket luft i systemen ute i komvux, av det skälet att det är betydligt fler som anmäler sig till olika kurser och som kommunerna måste planera för, än som kommer och fortsätter sin utbildning. Därför kommer regeringen att föreslå riksdagen att det skall tas ut en depositionsavgift vid anmälan, så att det blir mindre luft i systemen och ökad effektivitet. Vi kommer att arbeta mycket för att hitta möjligheter till besparingar. Det är mänskligt att rationalisera när man gör på detta sätt, då det innebär att man kan åstadkomma mer utbildning för lika mycket pengar. Samhällsekonomiskt är det också oerhört angeläget, därför att ett dåligt utnyttjande av resurserna inom komvux eller på andra områden är inte rätt, i ett läge när vi inte badar i pengar. Man skall också ha klart för sig att komvuxgrupperna i allmänhet -- av pedagogiska skäl och organisatoriska skäl -- är betydligt mindre än grundskoleklasserna. Vi måste kunna diskutera rationaliseringar här, från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag fick kritik av Ingvar Johnsson -- det har jag också fått i övriga debatter -- för att vi värnar om barn och ungdomsutbildningen, på grund av att man måste lära sig i hela livet. Ja, det är alldeles riktigt, men så länge det finns barn och ungdomar i detta land som icke har fått de grundläggande kunskaperna i grundskola och gymnasium, som i bästa fall med knäckt självförtroende hittar vägen till någon vuxenutbildning, tänker jag inte stå med armarna i kors och inte göra någonting åt grundskola och gymnasium. Jag vill att vi skall göra rätt från början. Varje gång vi kan rädda en elev från ett misslyckande i grundskola och gymnasium har vi gjort mycket för framtiden. Därför tar jag inte åt mig av den typen av kritik. Vi måste rätta mun efter matsäcken, och så länge jag är skolminister kommer jag att se till att barn och ungdomar går först, även om vuxenutbildningen är viktig.
Herr talman! Det var skrämmande att statsrådet valde att inte kommentera min fråga om de studiesociala villkoren för den grupp som har det allra sämst ställt. Jag måste därför upprepa frågan: Tycker statsrådet att det är rimligt att denna grupp, där många just skall börja lära sig läsa och skriva, skall ta studielån eller hänvisas till socialbidrag? Jag måste få ett svar på den frågan. Statsrådet säger att hon inte tänker sitta med armarna i kors när det gäller ungdomsutbildningen. Det har vi sett att hon inte gör, när hon skär ned bidragen till grundskola och gymnasium med sammanlagt nästan en halv miljard. Jag skulle ha tagit den diskussionen på allvar om man inte hade gjort nedskärningar också där. För att återgå till detta med de studiesociala villkoren för grundvuxeleverna, som till stor del är en grupp ganska nya invandrare, skulle jag vilja fråga statsrådet: Vet invandrarministern om att utbildningsdepartementet är på väg att behandla dessa människor så illa? När det gäller besparingarna, som Gudrun Schyman också var inne på, upprepar man ständigt att de är nödvändiga av samhällsekonomiska skäl. Men alltmer visar att det inte är några besparingar. Nedskärningen av komvux kommer sannolikt att leda till fördyringar för samhället. När jag nu för femte gången hör samma argument, hur viktigt detta är av samhällsekonomiska skäl, kan jag inte hjälpa att jag kommer att tänka på att det var någon i kommunfullmäktige i Grönköping som sade, att ''här skall sparas, kosta vad det kosta vill''. Det är ungefär regeringens argumentering. Beträffande nedskärningarna vill jag också gratulera regeringspartierna till att de så väl har fått sina intressen tillgodosedda i massmedia. När man hade föreslagit 1 miljard i nedskärningar och det sedan blev 700 miljoner, presenterades det i stort sett som en seger för de vuxenstuderande. Det är ganska obegripligt att det har kunnat bli så. Jag vill också lägga till att jag, med den debatt som förs mellan regeringspartierna, registrerar att detta är den femte debatten om vuxenutbildning under det här året där inte någon av centerpartisterna från utbildningsutskottet deltar. Jag förstår ungefär varför.

Herr talman! Det är beklagligt, Beatrice Ask, att vi gång på gång får höra de här ekonomiska argumenten rada upp sig och får se hur olika grupper ständigt ställs mot varandra. Det finns inte längre någon sammanhängande välfärdspolitik i Sverige. Det gäller vården, omsorgen, kulturen och utbildningen. Nu är det vissa grupper som skall sorteras ut. Vissa svaga grupper ställs mot andra svaga grupper. Vissa skattefinansierade verksamheter ställs mot andra skattefinansierade verksamheter. Det skall privatiseras, man skall göra om. Det faktum att vi har utbildningspolitiska mål, som omfattar alla, hamnar långt bak. Nu är det sparande som gäller. Vi badar inte i pengar, sade Beatrice Ask. Vilka vi? Jag vet många som aldrig har badat i pengar. Jag vet många som badar i pengar. Frågan är hur pengarna fördelas, var de finns och vad de går till. Det är det som är kärnfrågan. Ute i kommuner runt om i Sverige är det nu så, Beatrice Ask, att människor börjar bli förbannade, rent ut sagt. Kommuninvånare går till kommunsammanträdena och säger att det får vara nog nu: ''Vi vill betala. Vi vill inte skära ned på vår skola. Vi vill inte privatisera vår skola. Vi vill att våra barn skall ha en bra och näringsriktig skollunch. Vi vill att de skall ha barnomsorg och fritidshem.'' Det är mycket som inte hör just till Beatrice Asks område, men detta går igen. Människor får nog; det här var uppenbarligen inte vad de hade tänkt sig. Det går inte att motivera den här nedskärningspolitiken, och detta att hela tiden ställa olika skattefinansierade områden mot varandra på detta sätt, inom just vården, omsorgen, kulturen och utbildningen. Det finns en gräns för vad folk står ut med, och det här var en klar och tydlig sådan gräns. När alla dessa protester och opinionsyttringar kom, när skolelever, lärare, rektorer och personal på komvuxskolorna tillsammans började formera sig i demonstrationer, erövrade de tillsammans en kunskap, och det var att de måste hålla ihop och försvara det som de har. Det är inte ett utslag av luft i byråkratin som gör att man har behövt pengarna. Det är en skenföreställning att tro att det finns så mycket byråkrati att skära ner på i de enskilda komvuxskolorna. Där har man sedan flera år tillbaka varit tvungen att pussla, schemalägga och överlappa för att få det hela att gå ihop. Det här är en billig utbildning, det är en bra undervisning, det håller människorna borta från arbetslöshet och höjer utbildningsnivån totalt sett samt ökar rekryteringen till högskolan, mildrar effekterna av den inbyggda snedrekryteringen. Det är en bra verksamhet, och den måste få kosta.

Herr talman! Enligt min uppfattning har man en väldigt egoistisk inställning när man kritiserar den prioritering som innebär att barn och ungdomar garanteras utbildning först i ett läge då det är nödvändigt att välja. Satsningen på grundskolan är nog den bästa socialpolitiska insatsen. I grundskolan möter vi alla barn, och där försöker vi ge alla barn utbildning efter vars och ens behov. Jag tycker att det är oerhört centralt. Jag blir lika förvånad varje gång Ingvar Johnsson öppet kritiserar mig för att jag har denna grundinställning. När det gäller de studiesociala villkoren får man från den 1 juli i år inom både grundvux och etapp 1 det grundläggande vuxenstudiestödet. Tidigare var det timersättning inom den grundläggande vuxenutbildningen, grundvux. Nu blir det samma finansiering över hela linjen. Jag tycker att det är ganska bra. Huvuddelen av detta är ju dessutom bidrag, om jag inte har läst alldeles tokigt. Regeringen har vidare aviserat en översyn av hela studiestödssystemet. Det är ganska krångligt, som alla vet, och alla regeringar har ägnat sig åt detta problem. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna finna former som fungerar bra. Däremot blir jag otroligt förvånad över att en socialdemokrat uttrycker sig så förklenande om socialbidrag. Jag har inte läst den nämnda artikeln i Göteborgs-Posten. Men jag tycker att det är självklart, att om man behöver gå en utbildning och inte har något annat sätt att klara sig på, måste man ha rätt till socialbidrag. Men då skall man enligt Ingvar Johnsson skämmas! Det verkar inte klokt. Vi har faktiskt socialbidragsregler i det här landet för att de som behöver bidrag skall kunna få det. Man skall inte behöva skämmas över att ta emot den hjälpen. Oavsett vilken regering det är som försöker ordna studiefinansieringssystemet, blir det inte perfekt. Vi kommer alltid att ha människor som hamnar emellan. Då är det självklart att man skall kunna diskutera en hjälp via ett socialbidragssystem eller liknande. Egentligen är det här en fullständigt otrolig diskussion. Sedan om rationaliseringar. Jag håller med Gudrun Schyman om att det ofta i debatten slarvas med uttalanden om att det går att spara på byråkratin. Det är inte alltid så lätt att spara, därför att byråkratin inte alltid är så omfattande som man nästan önskar att den vore då man skall spara. Inom den kommunala vuxenutbildningen -- och den varierar i olika kommuner -- finns det möjligheter att minska de administrativa kostnaderna. Jag tycker att det är väldigt bra att man försöker göra det. Jag tycker att man skall göra det, för det viktiga är faktiskt utbildningen, det som sker ute i klassrummen. Jag tycker också att det är fullt legitimt och väldigt angeläget att säga att vi skall söka de bästa organisationsformerna. Det finns ingen anledning att ha en dålig organisation. Folk har inte gått ut och demonstrerat för att slå vakt om tomma stolar i ett klassrum, utan de vill slå vakt om verksamheten. Det är riktigt att folk har demonstrerat och sagt att de är beredda att betala. Det är ingen som tänker hindra dem från att betala. Vad vi försöker göra, vilket gör att vi tvingas till svåra prioriteringar, är att fördela våra gemensamma resurser vettigt, de skattepengar som har betalats in. Där finns en benägenhet för alla att hävda att man skall ha mer. Men som politiker måste vi, och där deltar ju alla partier, försöka hitta vettiga sätt att fördela medlen på. Det kommer därför också i fortsättningen att hävdas att rationalisering är rätt, att vi måste försöka få ner kostnaderna för det som inte drabbar undervisningen. Men när vi hamnar i ett läge där undervisning till olika grupper ställs mot varandra, skall barn och ungdomar i första hand få det de behöver.
Herr talman! Ganska bra, sade statsrådet. De som inte kan läsa och skriva skall låna pengar för att lära sig det. Om det inte går skall man söka socialbidrag. Jag tror att det kan bli ett ganska klassiskt uttryck: Ganska bra. Det var inte de vuxenstuderande som skulle skämmas. Det var Beatrice Ask som skulle skämmas som tar bort de bidrag som man har haft för denna verksamhet. Jag har aldrig sagt att det är fel att statsrådet prioriterar ungdomsskolan. Jag har sagt att det är fel att regeringen gör stora nedskärningar för både grundskolans elever, gymnasieskolans elever och vuxenstuderande. Jag tror, herr talman, att de kortutbildades behov av studier och allas rätt till kunskap och delaktighet på något sätt är en ideologisk fråga. Där skiljer det sig mellan dem som traditionellt har representerat överklassen och dem som har representerat arbetarklassen. Man har alltid sagt att det inte gällde brödet blott, utan det var också viktigt att själen skulle få växa sig stark. Jag tror att det är lika viktigt nu som det var en gång i demokratins barndom. Jag har haft fem debatter med Beatrice Ask där jag försökt övertyga henne om vad vuxenutbildningen betyder för människorna. Jag inser att jag har misslyckats. Det gör inte mig någonting, men det är synd för de vuxenstuderandes skull. Jag tror att det finns anledning för Beatrice Ask att noga titta på vad vuxenutbildningen betyder för den enskilde i form av delaktighet i ett rikare liv. Eftersom jag inte lyckats övertyga Beatrice Ask med mina egna ord, tänkte jag sluta med att tillägna Hed, som en gång skrev så här i en dikt: ''Det var blott några stycken, ett dussin knappt Det var långt mellan byarnas tjäll-. Men på halkiga vägar kommo ändå till ett möte var torsdagskväll. Det var kanske ej kunskap av stora mått, men den lyfte dock tanken på färd hur rymden vidgades, mer och mer, över vägen, de hade att gå.'' Så ser människornas behov av vuxenutbildning ut. Så ser vuxenutbildningen ut i det svenska folkets hjärta. Jag tycker att Beatrice Ask borde tänka på det.
Herr talman! Det är beklagligt att man skall behöva höra självklarheter från talarstolen. Beatrice Ask säger att det inte är ett självändamål, att det inte finns en ambition att ha en dålig organisation. Men det är väl självklart. Det finns ingen som har påstått att människor går till svars för en dålig organisation. De människor som protesterar emot nedskärningarna inom komvux är människor som ser sin utbildning försvinna konkret. Det är vad det handlar om. Här har man med alla medel försökt skära både här och där för att få ha verksamheten kvar, inte byråkratin. Detta är verklighet för de människor som har stått här utanför huset och demonstrerat, skickat brev och hört av sig samt bjudit in politiker för att diskutera just verkligheten, inte byråkratin. Alla barn och ungdomar skall ha en utbildning, och detta måste vi prioritera när vi kommer i ett läge där vi måste prioritera, säger statsrådet. Men ett sådant läge, menar jag, skall vi inte hamna i inom utbildning. Det gäller väl, Beatrice Ask, att utforma en ekonomisk politik som innebär att man kan tillförsäkra också andra grupper än barn och ungdomar en god utbildning de grupper som uppenbarligen har ett stort behov av och får en stor tillfredsställelse av att gå på komvux. Dessutom är de mycket ''samhällsnyttiga'' i sin verksamhet när de går där och i de arbeten som de sedan får med en högre utbildning som grund. Det är mänskligt bra, samhällsekonomiskt bra och det innebär att människor använder sina resurser på ett bra sätt och inte hamnar i ett bidragsberoende. Jag tycker inte att människor som går till socialbyrån för att lyfta socialbidrag nödvändigtvis skall skämmas. Eftersom jag i drygt 20 år har arbetat inom den kommunala socialvården, vet jag att de allra flesta gör det. Trots alla försäkringar om att man inte behöver skämmas, är det så i Sverige år 1992 att en överväldigande majoritet av de människor som i dag besöker socialbyråerna för att hämta ekonomiskt stöd för att klara hyran, maten och kläderna skäms. De skulle göra vad som helst annat, om de bara kunde. Därför är det mycket cyniskt att medvetet föra en ekonomisk politik som innebär att man kallt räknar med att effekterna skall dämpas via socialbidrag. Så sker nu inom vuxenutbildningen, inom barnomsorgen -- där man säger nej till att bygga ut barnomsorgen för barn under ett och ett halvt år -- och inom många andra områden, där man säger att socialbyrån får gå in, och att det ju alltid finns socialbidrag. Detta är att medvetet föra en ekonomisk politik som gör människor bidragsberoende. Det är inte en bra, utan en felaktig ekonomisk politik. Sedan kan ni tjata hur mycket som helst om att det är den enda vägen, för den är ändå felaktig.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis kommentera tre saker. Jag har förstått att Ingvar Johnsson tycker att det är tråkigt att han har behövt debattera dessa frågor vid fem tillfällen. Jag kommer ihåg en av de första debatterna, då han var bekymrad över att vuxenutbildningen diskuterades för litet. Jag tycker att det är bra att vi har dessa diskussioner. Dessutom är många av de dikter och citat som Ingvar Johnsson kommer med något av behållningen och glädjen med det hela. Dem tar man med sig och funderar över länge. Jag vet mycket väl vad folkbildningen betyder, inte minst i min hembygd, som ligger långt från Stockholm och innerstaden. I min hembygd finns det goda traditioner på folkbildningsområdet. Anledningen till att jag tog upp det som Gudrun Schyman ansåg vara självklarheter var att i ett tidigare inlägg ifrågasatte Gudrun Schyman om de rationaliseringsmöjligheter som jag visade på verkligen existerade. Gudrun Schyman sade att det inte går att spara in på administration osv., men jag hävdar att det går. Man måste faktiskt vidta sådana åtgärder. Jag menar att det finns en del åtgärder som man självfallet skall vidta, inte minst i det läge som vi befinner oss i. Sedan varierar det mellan olika kommuner, men det finns många konkreta exempel. En annan sak som klargjordes genom Gudrun Schymans senaste inlägg är att vi har så olika grundinställning, inte så mycket när det gäller behovet av vuxenutbildning, för om det är vi nog rätt så överens, utan till det ekonomiska läget. Vi i regeringen anser på fullt allvar att vi har tillförlitliga fakta som visar att Sveriges ekonomi är dålig, att det finns mycket allvarliga bekymmer och att det är nödvändigt att föra en stram utgiftspolitik. Vi tvingas att göra besparingar och annat för att kunna vidta ågärder som vi tror skall få i gång tillväxt och ekonomisk utveckling. Inom vänsterpartiet har man uppenbarligen inte dessa bekymmer. Man anser inte att situationen är sådan som den är, eller också anser man att det bara är att höja skatter på det sätt som det alltid har gjorts. Däri ligger skiljelinjen. Men det är klart att om man delar regeringens grundinställning, tvingas man också att vara benägen att diskutera prioriteringar och besparingar, vilket vi också gör. För att gå tillbaka till den fråga som den här interpellationen egentligen handlade om, är det enligt vår mening samhällsekonomiskt rätt att föra den ekonomiska politiken och mänskligt rätt att försöka göra de prioriteringar som vi försöker göra på olika områden.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder som jag planerar för att förhindra att, som han beskriver det, allt fler ungdomar utestängs från samhällsgemenskapen. Inledningsvis vill jag säga att Martin Nilsson i sin interpellation har dragit fel slutsatser när det gäller regeringens avsikt med den ekonomiska politiken. Syftet är att få Sveriges ekonomi på fötter. Det handlar om att skapa förtroende för den ekonomiska politiken och stimulera till investeringar för tillväxt och därmed en trygg framtid. Tvärtemot vad Martin Nilsson påstår är regeringens politik en politik för kommande generationer. När det gäller åtgärder som riktar sig till ungdomar har flera initiativ tagits av regeringen. På arbetsmarknadspolitikens område har regeringen vid åtskilliga tillfällen understrukit vikten av att särskilt motverka ungdomsarbetslösheten, och stora insatser görs också på det området. Genom införandet av ungdomspraktik får ungdomar under 25 år möjlighet till värdefull yrkespraktik och arbetslivserfarenhet. Detta ökar deras förmåga att konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomars situation på Arbetsmarknaden följs kontinuerligt. Jag har själv nyligen sammanträffat med AMS-chefen för att diskutera just ungdomsarbetslösheten och de problem som hänger samman med den. På bostadspolitikens område genomförs nu åtgärder för att skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden. Bl.a. avregleringen kommer att innebära att vi i större utsträckning får möjlighet att få fram bostäder som är avsedda för ungdomar och som ungdomar har råd att bo i. På utbildningspolitikens område genomförs förändringar för att stimulera mångfald och valmöjligheter för den enskilde eleven. På alla nivåer pågår en förstärkning av utbildningsväsendet inför ett öppet Europa. Politiken syftar också till att ställa individens särskilda behov i centrum. Antalet utbildningsplatser på högskolan ökar. Jag ser också Läroplanskommitténs arbete som betydelsefullt, både när det gäller förstärkning av kunskaper och när det gäller att ge den kristna etiken och den västerländska humanismen en starkare roll i skolans arbete, något som kan komma att motverka den rotlöshet som många ungdomar upplever i dag. Herr talman! Men vi slår oss givetvis inte till ro med dessa åtgärder. En samlad ungdomspolitik måste omfatta alla de skilda samhällsområden som har betydelse för ungdomar. Till hjälp i det arbetet har regeringen en särskild barn och ungdomsdelegation. Den har nyligen fått nya direktiv som bl.a. betonar vikten av att ungdomars uppväxtvillkor följs kontinuerligt och att samverkan i frågor som rör unga människor fördjupas. Det pågår också en översyn av statens samlade insatser på barn och ungdomsområdet. Syftet är att finna mer effektiva former för samordning, utvärdering och uppföljning. I det arbetet har ungdomsorganisationerna inbjudits för att bidra med idéer och synpunkter. När betänkandet med förslag från översynen presenteras i början av maj kommer den att skickas ut på en bred remiss, och då är jag speciellt intresserad av att få reda på ungdomarnas synpunkter på hur politiken skall utformas. Vuxenvärlden har ansvar för att ge ungdomar möjlighet att etablera sig i samhället genom att ge dem tillgång till utbildning, arbete och bostad. Flera rapporter från myndigheter och forskare har visat att ungdomar drabbas hårdare än andra grupper av arbetslöshet och bostadsbrist. Utöver den konjunkturberoende arbetslösheten, som alltid är högre bland ungdomar än bland övriga åldersgrupper, finns den strukturella arbetslösheten som ett hot. Den drabbar framför allt ungdomar utan yrkesutbildning och leder oftast till långtidsarbetslöshet eller återkommande arbetslöshetsperioder. Att det nu finns tendenser till att den strukturella arbetslösheten bland ungdomar ökar är mycket allvarligt. Det krävs åtgärder för att dessa ungdomar skall få den kompetens och flexibilitet som dagens arbetsliv kräver. Problemen hänger också samman. Har man inte skaffat sig en bra utbildning, är det svårare att få ett arbete. Har man inte arbete, har man svårare att få råd till en bostad, och det är särskilt redan utsatta ungdomar som alltid drabbas. För att närmare belysa ungdomars situation i allmänhet och särkilt utsatta ugdomars speciella situation när det gäller bl.a. boende och arbete tänker jag föreslå regeringen att jag får tillkalla en utredning. En utredning löser inga akuta problem, det är jag mycket väl medveten om. Men den behövs ändå, framför allt för att ta fram förslag på mer långsiktiga lösningar för att motverka strukturell ungdomsarbetslöshet. Men det räcker inte med att riksdag och regering vidtar åtgärder. Om vi skall lyckas i ansträngningarna med att skapa goda förhållanden för våra ungdomar, måste föräldrar, andra vuxna och föreningslivet ta en större del i arbetet. Regeringens politik går ut på att främja en sådan utveckling. Även om de flesta ungdomar i Sverige växer upp under trygga förhållanden, finns det många ungdomar som har hamnat vid sidan om samhällsgemenskapen. Det finns unga människor i dag som har tillgång till minst 15 olika TV-kanaler, men som har nästan ingen vuxenkontakt alls. Gängbildning, skolk och kriminalitet är en del av deras vardag. Men det är inte bara i dessa ganska lätt urskiljbara grupper som problemen finns. Psykisk ohälsa är ett av dagens stora ungdomsproblem. Vi ser det bl.a. i självmodsstatistiken. Statens ungdomsråd har tillsammans med socialstyrelsen nyligen presenterat skrämmande siffror på detta område, siffror som visar att den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar är självmord. Många ungdomar som brottas med självmordstankar har inte någon att tala med. Det är ett mycket lågt betyg på oss vuxna. Ungdomar måste ha vuxna att tala med, positiva förebilder som de kan identifiera sig med. Ett tryggt hem där man kan få stöd och uppbackning borde alla ha rätt till. Jag tror att vi alltför ofta har glömt den betydelsefulla roll som föräldrarna har. Föräldrarna måste lyftas fram på ett helt nytt sätt och ges stöd, inte minst i sin roll som överförare av grundläggande etiska normer. De måste få möjlighet att ägna mer tid åt sina barn. Det är också nödvändigt med en nära samverkan mellan de offentliga och de frivilliga insatserna inom föreningslivet när det gäller att nå ungdomar som har hamnat snett. Ett omfattande projekt som bygger på en sådan samverkan har påbörjats i tolv stadsdelar i våra storstäder. Projektet, som består av såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser, bedrivs i mycket nära samverkan mellan skolan, föräldrarna, socialtjänsten, den kommunala fritidsverksamheten, polisen samt de lokala föreningarna. Ungdomars eget engagemang är också en viktig resurs som vi måste ta till vara mycket bättre. Jag vet av egen erfarenhet från mitt arbete som lärare att ungdomar måste få utlopp för sin energi. Det handlar om att se den kraft som finns som en positiv resurs. Efter detta synsätt vill vill t.ex. arbeta när det gäller insatserna mot läktarvåld och arbetet inför fotbolls Vår ambition är att de olika supporterklubbarna skall engageras i arbetet mot det idrottsrelaterade våldet. Supporterklubbarna är grupper som ofta får höra att de utgör ett problem. Jag vill se dem som en resurs i arbetet med att göra fotbolls-EM till en folkfest. Deras engagemang skall kanaliseras till något positivt, och detta arbete pågår redan för fullt. I arbetet mot främlingsfientlighet har vi också engagerat ungdomar som kommer att gå ut i skolorna och diskutera med sina jämnåriga. Det finns många fler områden där vi skulle kunna använda den här metoden. Föreningslivets, kulturlivets och trossamfundens arbete ser jag som en stor resurs i ett sådant förändringsarbete. Ungdomarnas egna organisationer borde också kunna spela en större roll här. Den frågan tog jag upp när jag träffade ett sextiotal representanter för olika svenska ungdomsorganisationer för ett par veckor sedan. Men för att ungdomar skall känna sig delaktiga räcker det inte bara med att engagera dem. Det krävs också att de får möjlighet till medbestämmande. De måste känna att man lyssnar på dem och att deras åsikter tas på allvar. De politiska partierna har ett särskilt ansvar för att nya grupper av ungdomar engageras. För detta krävs att formerna för den politiska verksamheten förändras. Ungdomskommittén har presenterat en hel del idéer på detta område i sitt betänkande Ungdom och makt. Som ett resultat av den utredningen har statens ungdomsråd fått i uppdrag att inleda försöksverksamhet inom ramen för ett demokratiprojekt. Projekten, som skall stimulera till ökat inflytande och delaktighet för ungdomar, bedrivs i ett tiotal kommuner. Jag hoppas att denna försöksverksamhet skall ge oss positiva erfarenheter och förslag till det fortsatta arbetet för att stärka ungdomars politiska inflytande. En ambition är att engagera fler flickor och motivera dem att ta ett större ansvar i organisationerna. Vi vet i dag att det behövs särskilda insatser för att flickor skall åta sig förtroendeuppdrag och vara med och påverka inriktningen av verksamheten. Därför ser jag mycket positivt på de särskilda satsningar som riktar sig till flickorna. Herr talman! För att ungdomar skall känna sig mer delaktiga i samhällsgemenskapen krävs alltså en rad insatser på skilda områden. Regeringen är medveten om detta, och ett offensivt arbete pågår för att utveckla ungdomspolitiska åtgärder för att stödja och uppmuntra unga människor på alla livets områden. Det är ofta så att problemen skymmer allt positivt som sker. Dagens ungdomar lever i en spännande tid. De vågar ta för sig på ett helt annat sätt än tidigare generationer, än t.ex. min generation. De nationella gränserna sätter inte längre hinder för ungdomars initiativ. Generationen av tågluffare får nu möjligheter att studera och arbeta utomlands. I och med EES-avtalet öppnas ungdomsutbytesprogrammet Youth for Europe för svenskt deltagande. I höst samlas, på ungdomars eget initiativ, 2 000 ungdomar från hela Europa i Stockholm för att diskutera sin gemensamma framtid på en konferens under namnet Stockholm Runt om i landet tar ungdomar dagligen nya initiativ. Nya träffpunkter, t.ex. ungdomens hus, startas på många platser. Det lokala föreningslivet utvecklas, och nya ungdomsrörelser startas. Det är bara några exempel på aktiviteter -- internationella och nationella -- som regeringen stödjer ekonomiskt. Syftet är tydligt. Tvärtemot Martin Nilssons påstående om stängda dörrar, så syftar regeringens politik till att öppna dörrar. Vi vill öppna dörrarna till samhällsgemenskapen för alla ungdomar, även för dem som i dag är utestängda, och dessutom öppna nya dörrar till Europa, till världen och till framtiden!

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det i många avseenden är ett mycket bra svar, och jag är mycket glad över att ha fått det. Det är något av en paradox att det tidigare i dag har varit kvinnor som har diskuterat kvinnor i Europa. Nu skall ungdomar diskutera ungdomar i Sverige. Denna interpellation har ställts mycket utifrån de erfarenheter som vi som skall delta i denna debatt har mött när vi har träffat våra kamrater, som i dag möter en verklighet där de faktiskt i många fall ställs utan både jobb och bostad. Dessa ungdomar ställer just de frågor som jag har försökt formulera i denna interpellation. Vad kommer regeringens politik att leda till? Vad innebär den enda vägen för ungdomar? Jag tror att mycket av det som Inger Davidson tar upp i svaret är sådant som vi kan vara överens om och som vi tycker är mycket bra. Jag tror att vi kan vara överens om vikten av åtgärder mot rasismen och om vikten av att något görs åt den osäkerhet och rotlöshet som många ungdomar i dag känner i sin verklighet. Jag tror att vi kan vara överens om behovet av ett ökat stöd till föreningslivet, och framför allt kanske att vi skall stötta även tjejerna i föreningslivet. Jag tycker emellertid att Inger Davidson tyvärr väjer litet grand för de viktiga frågorna och för de avgörande inslagen. Jag tror inte att hon ställer de viktiga och rätta frågorna. Vi som politiker måste faktiskt kunna ställa frågan: Varför ser vi en ökande främlingsfientlighet? Varför ser vi en ökande kriminalitet och rotlöshet i samhället? Vi kan med viss glädje konstatera att dessa problem förvisso är mindre i vårt land än utomlands. Men alla erfarenheter från andra länder visar att det är när arbetslösheten stiger och när ungdomar förvägras rätten till bostad och inte får utbildning som de känner sig överflödiga och som dessa symtom uppstår i samhället. Ungdomarna vänder sig då från samhället och de demokratiska värderingarna. Då hjälper det inte så mycket med diverse informationskampanjer eller pekpinnar om vilka värderingar som skall gälla i samhället. Värderingarna är en konsekvens av den politik som har förts. Då gäller det att det inte bara utredningar tillsätts. Jag vill emellertid tacka Inger Davidson för det initiativ som hon nu tar till att tillsätta en utredning om ungdomars situation när det gäller bostad och arbete. Jag tror att detta är oerhört viktiga områden. Detta ser jag som oerhört positivt. Men det räcker inte med detta. Nu är det nämligen ganska bråttom när det gäller att vidta åtgärder i övrigt. Ungdomars situation i samhället styrs ju av den politik som regeringen i dess helhet för beträffande ungdomars levnadsvillkor. Jag har framställt denna interpellation i riksdagen just av den anledningen. Det finns två olika vägar i detta sammanhang. Antingen saknar regeringen i dess helhet en helhetssyn på ungdomars levnadsvillkor, eller också har regeringen en politik. Och då är det tyvärr faktiskt mycket värre.

Därtill kommer regeringens ekonomiska politik i övrigt. Mitt under en av de värsta lågkonjunkturerna på år och dag väljer man att strama åt ekonomin. Självfallet kommer det att slå även mot ungdomar. Karensdagar införs, och exempelvis rätten till avdrag för fackföreningsavgifter tas bort. Det finns alltså många exempel som tillsammans ger ett entydigt faktiskt besked till ungdomarna: Ni har det i dag för bra ekonomiskt. Jag tror att konsekvenserna av allt detta faktiskt blir att arbetslösheten ökar. Ungdomars möjligheter att skaffa sig en egen bostad minskas drastiskt.Det gäller också möjligheten till ett tredje år på gymnasieskolan och därmed en bättre utbildning. Men vi tror faktiskt på Inger Davidson. Vi tror att hon vill väl och har det sociala patos som kds i valrörelsen försökte visa. Men för att Inger Davidson skall vara trovärdig och för att hon skall ha en chans gentemot Sveriges ungdomar i diskussioner ute i samhället tror jag att hon måste försöka hävda sig bättre och försöka stå upp för ungdomarnas intressen -- även om hon då måste gå emot fru Wibble, herr Hörnlund, herr Lundgren, Beatrice Ask osv. Jag tror att det är vad som krävs. Jag tror också på Inger Davidsons ansatser i det svar som vi har fått här i dag. I svaret målas faktiskt ett antal viktiga områden upp. Det gäller då ungdomarnas situation, våra möjligheter att påverka i politiken och ungdomars möjligheter till en bra fritid. Dessutom talas det om utredningen i fråga. Men nu gäller det att också i praktisk politik visa att ni menar någonting med ert tal om rätten till ett arbete och en bostad.
Herr talman! Också jag tackar statsrådet Davidson för svaret på den aktuella interpellationen som är intressant på många sätt. Det som är positivt och överraskande för mig är nog den inställning som statsrådet redovisar beträffande synen på folkrörelserna och deras möjligheter och betydelse när det gäller att skapa goda villkor för ungdomars uppväxt. Detta leder till min första fundering och fråga. Vi ser ju, och det gäller såväl från regeringshåll som ute i kommunerna, att det när det gäller de initiativ som ungdomar tar och som tidigare haft ett visst stöd -- jag tänker då på t.ex. detta med att starta ungdomens hus -- blir allt svårare att få detta stöd. Sådan här verksamhet betraktas som ett slags extraverksamhet. Men jag tror inte att man skall se det här så. I stället är det viktigt att ta till vara ungdomars initiativförmåga och vilja att själva skapa något. Det skulle vara intressant att höra vad civilministern rent allmänt har att säga. Är civilminstern beredd att göra ett uttalande om riskerna med att kommunerna gör den typ av nedskärningar som drabbar fritidsverksamhet och annan verksamhet där ungdomar får ta egna initiativ? Är statsrådet beredd att säga att det är en farlig väg, och är hon beredd att i stället rekommendera kommunalgubbar och kommunaltanter att faktiskt se upp med de här sakerna? Det finns många bra uttalanden i svaret. Men jag blir litet fundersam och misstänksam i ett avseende. Hur förhåller sig det som sägs här till den praktiska politik som regeringen för på ett antal områden? Jag skall försöka fatta mig kort och bara ta några exempel. Det gäller naturligtvis arbetslösheten. Det är bra att insatser görs. Men det förslag till insatser som för ett tag sedan lades på riksdagens bord innebär att man i princip utestänger ungdomar i åldrarna upp till 25 år från den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tror att jag kan garantera att knappast någon arbetsgivare anställer ungdom under 25 år när det finns möjlighet att utnyttja ungdomspraktiken som är helt gratis. Inget arbetsgivaransvar behöver då tas, och försäkringar behöver inte tecknas. Ingen sådan trygghet behöver garanteras. Socialdemokraterna däremot har föreslagit ungdomsjobb som innebär att ungdomarna får avtalsenlig lön och att arbetsgivaren får ta ett ansvar för dem som faktiskt skall jobba på arbetsplatsen. Det här är ett exempel på hur man tränger undan ungdomar och utestänger dem från ett mera normalt samhällsliv. Vidare vore det intressant att få höra vad civilministern har att säga om samtalet med AMS chefen. Jag är väldigt nyfiken i det avseendet och skulle gärna vilja höra vilka rekommendationer AMS-chefen hade när det gäller åtgärder för att göra det möjligt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden eller åtgärder som syftar till att ge ungdomarna en starkare ställning på arbetsmarknaden. En åtgärd kunde kanske vara att man satsar på det tredje året i gymnasieskolan eller på annan typ av utbildning för ungdomar -- detta i stället för att göra som regeringen, dvs. att stoppa bidraget till det tredje året. Så till en annan fråga. Helt nyligen läste jag i en tidning att antalet socialbidragstagare bland unga hushåll drastiskt ökar, speciellt i de stora städerna. Det är också en effekt av en politik som innebär att inte tillräckliga satsningar görs på ungdomsutbildningen eller att insatserna för att ge ungdomar jobb inte är tillräckliga. När det gäller utslagningen och kriminaliteten bland ungdomar tycker jag att ungdomsministerns uttalande är bra. Det handlar alltså om hur man skall göra för att komma till rätta med de ungdomar som det går snett för och som hamnar i kriminalitet och missbruk. Men jag undrar verkligen om ni i regeringen har konfererat med varandra. De uttalanden som kommer från justitiedepartementet och, skulle jag vilja säga, Batong-Gun handlar snarare om att ungdomar skall spärras in. Ungdomarna skall låsas in på helger. Det skall finnas speciella ungdomsfängelser. Och inte nog med det! För ungdomarna skall det dessutom finnas en mindre sofistikerad form av domstol, en jourdomstol, för att behandlingen av ett ärende skall gå mycket snabbt. Detta innebär en risk med tanke på ungdomarnas rättssäkerhet. Frågan kan tyckas obetydlig. Men trots allt handlar det om hur man ser på ungdomarna. Jag skulle vilja veta om ungdomsministern delar den uppfattning som justitieministern har gett uttryck för. Är det en bra väg att gå när det blir mer av inlåsning och mer av repression mot ungdomar? Är det den rätta vägen när det gäller att hjälpa ungdomarna tillbaka till livet så att säga? De har ju 40, 50 eller 60 år kvar att leva. När det gäller rasismen vill jag säga att informationen är bra. Men det som sägs innebär att man ger med den ena handen och att man tar med den andra. Vad gör regeringen i det läget? Jo, beträffande den upprustning av miljonprogramsområdena i storstäderna, där andelen invandrare är mycket stor och där man vill behålla de svenska invånarna för att skapa balans och social stabilitet, drar regeringen in. På sikt flyttar således stabila invandrarfamiljer och även svenskarna. Det gör att getton uppstår. Det blir alltså stora problem på sikt när det gäller kontakterna mellan invandrare och svenskar. Vad säger ungdomsministern om det? Är det en vettig satsning att dra in när det i stället behövs insatser? På samma sätt förhåller det sig med ungdomsbostäderna. Det ungdomsbostadsstöd som har funnits har regeringen dragit in. Men det stödet gjorde ändå att det var möjligt att få fram ungefär 12 000 billiga små s.k. förstagångsbostäder. Det stödet är således numera borttaget. Det innebär att det blir svårare för ungdomarna att hitta den första billiga bostaden, som ju verkligen behövs. Hur ser ungdomsministern på borttagandet av ungdomsbostadsstödet? Därigenom gjorde man det ju svårare för ungdomarna att komma in på bostadsmarknaden. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att Inger Davidsons grundsyn och de allmänna termer som finns i svaret är bra. Men det är svårt att se ett stöd för hennes allmänna resonemang i regeringens praktiska politik.
Herr talman! Även jag tackar statsrådet för svaret. Jag har samma uppfattning som tidigare talare här i mångt och mycket när det gäller tonen i det avgivna svaret. Jag skulle vilja ta upp ett ämne som redan delvis har berörts här. Det gäller bostadspolitiken. Regeringen har ju tillsatt en särskild utredare, som också nyligen har lagt fram ett förslag. I den här pamfletten, som omfattar ca 40 sidor, avrättas svensk bostadspolitik. Det är en fullständig omläggning av bostadspolitiken som föreslås i den här skriften. Många kommer att räkna på detta och fundera över konsekvenserna. Jag skall inte ägna mig åt någon sådan sifferexercis eller försöka förmedla min teori om hur detta slår ekonomiskt. Men några slutsatser måste tas upp. En slutsats är, och det gäller då syftet med utredningen, helt klart att subventionerna minskar. Vidare skär man ensidigt beträffande subventionerna till nya hus som skall byggas. Däremot får de som bor i äldre hus i stort sett behålla sina subventioner. Detta måste rimligtvis, om det finns någon sanning i de ekonomiska lagarna, leda till att det kommer att byggas ännu färre lägenheter. Det kommer också att leda till att vi som har haft turen att skaffa oss äldre hus eller lägenheter kommer att nagla oss fast så gott vi kan i de här lägenheterna. Vi kommer inte att ha råd att efterfråga nya lägenheter. När utredaren själv får frågan vilka konsekvenser det här får inte minst för ungdomar, beskriver han situationen med orden: Ja, de måste acceptera att bo mindre lyxigt. Ingvar Johnsson sade förut att vi har hört ett klassiskt begrepp föras till torgs i dag: ganska bra. Jag tycker att det här också platsar i den divisionen. Mindre lyxigt .

Fru talman! När Martin Nilsson sade att detta är ungdomarnas debatt var jag på väg att stryka mig. Men sedan kom jag på att jag kan ta upp frågorna litet ur farfarsperspektiv. Jag begärde ordet när statsrådet tog upp en rad frågor på skolans område och hänvisade till läroplansöversynen och annat. Jag tycker självklart som skolpolitiker att just skolan har en oerhört viktig roll. Men jag tycker, som de tidigare talarna har varit inne på, att det finns en stor skillnad mellan de välformulerade ord som statsrådet uttalade -- jag kan instämma i dem alla -- och den faktiska innebörden i regeringspolitiken. Jag skulle därför vilja ställa sex frågor till statsrådet. Den första gäller läroplansöversynen, som statsrådet talar om. På vilket sätt skapar vi en bättre situation för våra ungdomar om slöjd, hemkunskap och barnkunskap kommer att minska i betydelse i den svenska skolan? Den andra frågan är: Om vi skall börja betygsätta sjuåringarna, som skolministern vill, på vilket sätt innebär det att vi skapar en bättre situation för våra barn och ungdomar? Den tredje frågan handlar om skolpengen, som har beskrivits i oerhört många olika varianter det senaste halvåret. På vilket sätt skapar vi en bättre situation för våra barn och ungdomar om vi nu skall börja värdera dem i pengar? Den fjärde frågan har redan tagits upp. Den har att göra med att man strök bort pengarna för det tredje gymnasieåret. På vilket sätt bidrar det till att förbättra situationen för ungdomarna? Den femte frågan handlar också om gymnasieskolan och ett tredje år som påbyggnad på de tvååriga linjerna, en möjlighet som man har i år, men som togs bort av regeringen i budgetpropositionen. Vi justerade utskottets betänkande i frågan i går, och vi socialdemokrater reserverade oss för 10 000 platser på ett tredje påbyggnadsår. Men de borgerliga partierna, inkl. statsrådets parti, går emot. På vilket sätt skapar det en bättre situation för de 18-åriga ungdomar som nu inte kommer att få något jobb? Den sjätte frågan handlar om skolmiljön. Detta nämndes också tidigare. Det är 300 miljoner i bidrag, sammanlagt miljardbelopp, som tas bort från statens ansvar när det gäller att förbättra skolmiljöerna. På vilket sätt bidrar detta till att skapa en bättre situation för våra barn och ungdomar?

Vilka konsekvenser ser statsrådet för den fortsatta regeringssamverkan med Moderaterna i dessa frågor?
Fru talman! Jag ber först att få tacka för alla vänliga ord. Jag är också glad för den här debatten. Jag är glad att det är unga människor som deltar, och jag är glad att det är något äldre som deltar, så att jag får litet sällskap också. Jag skall försöka att svara på alla frågor. Jag tror inte att jag kommer att klara det i första vändan, men vi har några på oss. Jag är glad att Martin Nilsson ställer den fråga han gör. Vad beror den rotlöshet på som ungdomar känner i dag? Jag tror att det är precis den frågan som vi måste ställa oss. Vad beror den ökade främlingsfientligheten på? Jag tror att sådana här värderingar grundläggs i mycket låg ålder. De grundläggs hemma, vid köksbordet. Därför betyder hemmen väldigt mycket för vilka värderingar vi skall få och hur de förs över till den nya generationen. Men skolan betyder också väldigt mycket. Att man redan på lågstadiet och hela vägen upp i klasserna får lära sig att alla människor har ett lika stort värde tror jag är grundläggande för om man skall få rätt värdering som ung och vuxen. Jag håller med om att yttre omständigheter, som arbetslöshet, bostadsbrist osv., förvärrar situationen och ökar främlingsfientligheten hos dem som redan har denna inställning. Men jag tror inte att den som har den grundläggande värderingen att alla människor har ett lika stort värde och som blir bostadslös plötsligt svänger. Det tror jag inte. Har man grundlagt dessa värderingar från början ändras de inte av yttre faktorer. Det är jag ganska övertygad om. Jag tror också att vi som debatterar här faktiskt har en gemensam vilja att försöka skapa så goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter som möjligt för alla ungdomar i Sverige, vi har bara litet olika åsikter om hur man på bästa sätt åstadkommer detta. I mitt svar har jag försökt redovisa vad regeringen försöker göra och åt vilket håll vi i regeringen strävar. Det är faktiskt på det sättet att svar som lämnas av statsråd ställer alla andra upp på. Det sker en samordning i regeringskansliet, innan svaret godkänns för att få avlämnas i kammaren. Det svar som jag har avgivit i dag står allså alla partierna bakom. Vi har en stor arbetslöshet bland ungdomar i dag, vi har en lågkonjunktur och vi har ett mycket bekymmersamt läge. Det är bara att erkänna att förhållandena är sådana. Det är mycket olyckligt, och vi måste på alla sätt försöka klara situationen, vilket vi också är överens om. Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att alla ungdomar mellan 18 och 24 år skall få någonting som vi kallar ungdomspraktik. I nuvarande läge bedömer vi det som det mest realistiska förslaget. Det beror på att det inte finns några arbeten att tillgå. Hur skall företagarna i en tid då de tvingas avskeda den ena personen efter den andra samtidigt kunna nyanställa ungdomar. Sådana arbeten finns inte. Den här ungdomspraktiken skall man nämligen få tillgång till när alla andra utvägar har prövats, som att man har haft jobbsökaraktiviteter, att man själv har försökt att skaffa sig jobb både privat och genom arbetsförmedlingen. Först därefter skall man kunna få tillgång till denna ungdomspraktik. Tanken är orimlig, att företagarna skulle avskeda en anställd för att ta emot en ung människa, ge denne utbildning och praktik under sex månader, för att åter igen byta ut denne och ta in en ny, osv. Det tror jag faktiskt inte svenska företagare om. Två av tre företagare har däremot sagt sig vara villiga att ta emot ungdomar på praktikplatser, och vi hoppas därför mycket på dessa platser. Ungdomarna får praktik och utbildning, och i och med det får de större chans till att komma igen, när konjunkturen vänder, och få ett vanligt jobb. Det är emellertid ett sistahandsalternativ som jag sade. I första hand skall man naturligtvis söka ett ordinarie jobb, och är man så lyckligt lottad att man får tillgång till ett sådant behöver man inte heller utnyttja en praktikplats. Socialdemokraterna tar på sig ett stort ansvar om de går emot förslaget. Alternativet är nämligen inte fasta jobb med avtalsenliga löner, därför att de jobben finns inte. Alternativet är i stället sysslolöshet och kontant arbetslöshetsersättning, som ligger mycket lägre än ersättningen på praktikplatserna. Jag tror det skulle vara förödande, om det vore vad som väntade tusentals ungdomar i höst, att gå sysslolösa och få ett lågt bidrag för att göra ingenting. Det antal platser som vi bedömt skulle behövas -- alltså 40 000 platser -- är alldeles för litet. Det kommer säkert att behövas ännu fler platser. Det var väl en av de saker som AMS-chefen tog upp och som Kent Carlsson frågade om. AMS-chefen bedömer alltså att ytterligare platser kommer att behövas för att lösa problemet. Vi arbetar intensivt med detta i regeringskansliet och försöker ta fram förslag till ytterligare åtgärder, som skall kunna ge ännu fler ungdomar sysselsättning. Förslagen omfattar naturligtvis även äldre arbetslösa. Några ord om bostadsfrågan: Om produktionskostnaderna är höga och om det är dyrt att framställa en lägenhet, då kostar den också mycket pengar. Därför måste vi se över produktionskostnaderna för nybyggandet, det är helt rimligt. Bostadsfinansieringssystemet måste också förändras. Det är faktiskt för ungdomarnas skull som det behöver förändras. Om vi fortsätter med den dyrbara bostadsfinansiering som vi har haft, kommer vi att vältra över en mängd skulder på kommande generationer genom att vi hela tiden tvingas öka budgetunderskottet. Bostadsfinansieringssystemet har ju bara ökat och ökat hela tiden. Det är någonting som jag återkommer till i min nästa replik.
Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt att hinna med att svara på alla de frågor som har ställt, men vi har ju som sagt flera replikomgångar. Jag är medveten om att hela regeringen står bakom svaret. Jag förstår också att hela regeringen kan stå bakom svaret, därför att den för den här typen av allmänna resonemang. Om man däremot kommer in på de konkreta åtgärderna, som faktiskt är det intressanta för ungdomar, blir melodin något annorlunda. Då kommer nämligen statsrådet Bo Lundgren med sina förslag till förändringar i bostadsfinansieringen, och då kommer statsrådet Beatrice Ask med sina förslag till förändringar och neddragningar på utbildningsområdet, som slår mot ungdomar. Det är därför som allmänt hållna formuleringar i det avlämnade svaret ganska rejält misstämmer med vad som faktiskt görs. Förslaget om ungdomspraktik, som regeringen lade fram med tanke på arbetslösheten, har vi inte motsatt oss. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att insatser görs för att ungdomar skall kunna vara i arbete och utbildning i stället för att få kontantstöd. För den skull behöver man inte tappa koncepterna helt och för det första påstå att det är helt kostnadsfritt för arbetsgivarna, vilket skulle kunna bidra till att arbetsgivarna misshushållar, för det andra låta bli att ge ungdomar samma arbetsskydd som för andra människor i arbetslivet, dvs. inte samma trygghet för alla på arbetsplatsen. Den ersättning som lämnas är dessutom mycket låg. Man kan alltid diskutera vilken nivå som är rimlig. Vi socialdemokrater har emellertid föreslagit ett annat system, nämligen ett ungdomsjobbssystem. Det innebär att arbetsgivarna får göra en viss egeninsats för att få del av det arbete som ungdomarna utför, även om det sedan kallas praktik och utbildning. Antalet platser tvistar man också om. Men sakkunniga bedömare säger att det kanske bara blir 10 000-15 000 platser med det här förslaget, därför att man tar bort andra tidigare gjorda insatser för ungdomarna. Det är alltså inte 40 000 platser det handlar om. Det behövs fler insatser för ungdomar, och de krävs nu. Att man inte vill föra en expansiv politik strider också något emot regeringens allmänna uttalanden. Man vill inte låna upp pengar under lågkonjunkturen för utbildningssatsningar m.m. Många av de moderata statsråden har mycket hårt slagit mot sådana förslag. Utsikterna till fler satsningar verkar i dagsläget ganska mörka. Det vore intressant att höra civilministern något utveckla det som AMS-chefen sade. Jag skulle tro att AMS-chefen sade: Satsa mer pengar på att skaffa fram fler jobb till ungdomar, tillfälliga och ett slags praktikplatser, och förläng gymnasieutbildningen med ett tredje år. På det sättet skjuter man upp tidpunkten för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Uttalanden från en sådan sakkunnig som AMS-chefen, som civilministern har talat med, torde väga väldigt tungt i det fortsatta arbetet. Mycket kort något om bostäderna. Det man från regeringen sida gör är att fullfölja en gammal moderat tes: bostadssubventionerna har drivit upp kostnaderna. Men det finns inga som helst belägg för detta. Det vore intressant om statsrådet i sitt nästa inlägg utvecklade på vilket sätt man tänker underlätta för ungdomar att ta sig ut på bostadsmarknaden. Jag hoppas också att statsrådet vid nästa inlägg redovisar sin syn på det här med ungdomsfängelser, jourdomstolar och olika batongåtgärder riktade mot ungdomar.
Fru talman! Jag ber att än en gång få tacka för svaret. Självfallet håller jag med civilminister Inger Davidson i mångt och mycket, t.ex. att värderingar inte enbart uppkommer därför att det råder arbetslöshet eller bostadslöshet i samhället. Arbetslöshet och bostadslöshet leder dock många gånger till att värderingar blommar ut. Vi skall naturligtvis verka för en mer demokratisk och human människosyn i samhället, men det är kanske inte något som vi gör på ett år. Det kan vara något enklare att politiskt försöka motarbeta arbetslösheten och lösa bostadsproblematiken. Det har varit diskussioner om ungdomspraktiken. Det finns praktiska problem med ungdomspraktiken. Men det finns också en principiell invändning. Är det meningen att vi i Sverige på något sätt skall marknadsanpassa lönerna? Det skulle innebära att man rent teoretiskt kan föra samma resonemang om att exempelvis kvinnor eller invandrare är svåra att få ut på arbetsmarknaden. Om vi skulle få någon form av marknadsanpassning, skulle det innebära att vi tvingades sänka lönerna för speciellt svårplacerade grupper. Det tror jag är en ytterst olämplig väg. Samtidigt får vi det praktiska problemet att ungdomars ordinarie arbetsmarknad tas bort. Det gäller då att visa att det finns alternativ. Det tycker jag att vi socialdemokrater har gjort på ett klart och tydligt sätt. Vi har sagt att vi skall satsa på utbildning, på det tredje året på gymnasieskolan. Vi skall satsa på infrastrukturen, på upprustning av miljonprogramsområden och självfallet stödja de företag som vill ge ungdomar sysselsättning. På detta sätt skulle man kunna undvika att ungdomar stängs ute från arbetsmarknaden. En fråga som inte har varit uppe så mycket här är skolan och utbildningsväsendet. Vi har inte fått något svar på detta med det tredje året i gymnasieskolan. Jag skulle gärna vilja veta om ungdomsministern anser att det är en bra åtgärd att dra in de resurserna. Eftersom jag har tillbringat min dag i kammaren och inte hört diverse utspel från regeringen, som tydligen skall publiceras i dag, skulle jag gärna vilja ha reda på regeringens syn vad gäller avgifter i utbildningsväsendet. Kan regeringen garantera att det under den treårsperiod som vi har framför oss inte kommer att införas några som helst skolavgifter? Skolavgifter skulle innebära att ungdomar stängs ute från utbildning, att det finns en möjlighet att köpa sig en bättre undervisning. Den frågan har vi socialdemokrater drivit hårt. Det har ryktats att kristdemokraterna varit bland de partier i regeringen som är motståndare till skolavgifter. Jag hoppas att jag kan få ett svar på vad som gäller.
Fru talman! Jag hade en misstanke att det var fler i regeringen än statsrådet Inger Davidson som haft ett finger med i spelet när svaret utarbetades. Jag anade, och jag får ta det statsrådet sade som en bekräftelse, att skatte och bostadsministerns vassa blåpenna hade varit framme och petat i svaret. Det står i svaret att syftet med regeringspolitiken är att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Oavsett vad man anser är det svårt att leda i bevis att högre kostnader och sämre standard i nyproduktionen leder till att fler kommer att efterfråga nya lägenheter. Om man lyckas hitta en enda ekonom eller expert på bostadsområdet som bekräftar den teorin, blir jag mycket överraskad. Vad jag förstår får vi anledning att återkomma till bostadspolitiken i nästa replik. Jag skulle vilja ta upp ett mer filosofiskt perspektiv på detta svar. Jag sade i mitt första inlägg att det finns en ton i svaret, som jag tror är viktig. Politik handlar om att vidta åtgärder, men också om vilken inställning vi har och vilken samtalstonen är i samhället. Det som oroar mig är inte bara vad regeringen gör i praktisk handling. Jag är också orolig för samtalstonen. Regeringen säger att detta är den enda vägen och att alternativet till regeringens politik är kaos och elände. Jag tror att man med det gör många ungdomar uppgivna. Det är inte en inställning som gör att unga människor känner att deras synpunkter är viktiga, att de är en resurs, som det står i svaret. Det är inte den signal som gör att de känner att det är viktigt att föra fram sina åsikter. Jag skulle vilja påstå att det som nu händer, den attityd som åtminstone en del av regeringens ledamöter visar -- stöddigheten, trosvissheten, talet om den enda vägen och den enda sanningen -- är något av de moderata medelåldringarnas intellektuella statskupp: Vi har sett sanningen. Vi har sett ljuset. Ni andra skall inte besvära er. Ni har inget att tillföra. Det var detta jag menade när jag sade att detta interpellationssvar är oerhört viktigt. Det utgör en tydlig kontrast till den attityd som tyvärr många i regeringen visar.

Fru talman! Jag hoppas att jag fortfarande har mina egna händer. Jag börjar med att bemöta Ingvar Johnsson. Jag sade att vi var överens om detta interpellationssvar. Det händer att vi inte är överens om alla frågor, när vi diskuterar hur vi skall komma fram till ett beslut. Det är viktigt att vi är överens. Det är fyra olika partier som sitter i regeringen, och vi har litet olika inställning till hur vi skall driva frågor och vad slutresultatet skall bli. Hittills har vi kommit överens. Det är viktigt att betona. Det hoppas jag att vi kommer att göra i fortsättningen också, och att det även kommer att gälla läroplansöversynen och enskilda frågor inom den. En översyn håller på att göras. Det är en kommitté som arbetar och skall lägga fram ett förslag. Först då skall regeringen diskutera var vi skall hamna till slut. Där ingår diskussionerna om bl.a. hemkunskap, slöjd och en del andra ämnen, där det i dagsläget finns olika åsikter, men där vi skall hitta en gemensam linje så småningom. Detsamma gäller betygsättning. En kommitté arbetar med en översyn, och den kommer att lägga fram förslag för regeringen. Beatrice Ask har gjort en del uttalanden om vad hon tycker i dessa frågor. Jag kan också tala om att jag skulle vilja att man satte betyg tidigast i årskurs 6. Det är den linje som jag kommer att driva och som mitt parti har stått för tidigare. Vi får försöka hitta en kompromiss. Avgifter skall vi inte ha i skolan. Att vi skall ha ett tredje gymnasieår är viktigt och nödvändigt, men det var också en viktig och nödvändig åtgärd att göra indragningen, dels på grund av vårt svåra ekonomiska läge, dels på grund av att kommunerna skickade tydliga signaler att de inte skulle klara av att få fram det underlag de behövde för det tredje året. De kommuner som vill kan starta. Enligt uppgifter som jag har är det ett sextiotal kommuner som kommer att göra det redan i höst. Skolmiljön har jag lidit av i många år. Jag har varit lärare i nästan 20 år. Jag har hållit salvelsefulla tal om detta och jämfört skolmiljön med t.ex. konferensmiljöer. Där har Ingvar Johnsson min fulla förståelse. Alla är nu överens om att man skall utnyttja de låga priser som är med anledning av konjunkturen till att reparera skollokaler. Det är riktigt att det fanns ett bidrag, som nu har dragits in. Det var på 300 milj.kr., om jag kommer ihåg rätt. Det gick åt en väldig byråkrati för att ansöka om detta bidrag. 300 milj.kr. till alla kommuner är en mycket liten summa, Bedömningen gjordes att kommunerna skulle klara detta, inte minst nu när kostnaderna är mycket lägre än de var när detta bidrag infördes. Jag sade att jag tror att det är nödvändigt att förändra bostadsfinansieringen. Vi har precis fått detta förslag framlagt för oss av Georg Danell. Även det håller vi på att bearbeta inom regeringen. Jag tror att det var Lars Stjernkvist som sade att målet för den socialdemokratiska politiken har varit att garantera alla en god bostad. Det är målet också för den regering som sitter nu. Den gamla regeringen har inte lyckats särskilt väl med att nå det målet. Vi har haft en ganska stor bostadsbrist, och alla har inte alls fått den lägenhet eller villa som de skulle vilja ha. Lars Stjernkvist säger att vi ger fel signaler när vi talar om att man skall kunna bygga speciella ungdomsbostäder. Det förstår jag inte riktigt. Skulle det vara så konstigt om man i en övergångsperiod bodde i en lägenhet som inte hade t.ex. tvättmaskin från början eller exakt de mått i alla rum som funnits i de gamla normerna för hur lägenheter skall byggas? Jag skulle gärna vilja vara litet personlig, och berätta att jag fick min första bostad i ett gammalt rivningshus. Det var övervåningen i en gammal villa. Jag har sällan upplevt en så lycklig period i mitt liv. Det var nämligen när jag gifte mig, som vi flyttade in i det huset, som inte hade t.ex. dusch. Jag menar inte att vi skall sikta på att bygga omoderna lägenheter, Men om man för att få billiga lägenheter och ge ungdomar möjlighet att få en första bostad, med hjälp av färre regleringar får fram lägenheter med enklare standard, tycker jag att ungdomar skall ta emot det med glädje. Ungdomar i dag vill ha råd med annat än att bo. De vill inte lägga hela sin inkomst på att betala hyran. Därför skall vi försöka få fram denna typ av lägenheter. Det görs också bra insatser på detta område. Jag läste i tidningen om ett projekt som heter Ungbo i Göteborg, som ni kanske känner till. Ungdomar går själva ut och så att säga raggar upp bostäder. Man hjälps åt att reparera dem. Man får fram billiga, enkla lägenheter, som också är billiga att bo i. Ungdomarna uppskattar denna form av verksamhet. Därför tror jag mycket väl att man kan satsa på detta. Det handlar inte om att utestänga ungdomar från att i framtiden bygga upp en annan standard på sitt boende. När det gäller praktikplatserna vill jag säga att systemet med utbildningsbidrag är enkelt och enhetligt. Man får samma bidrag när man går på utbildning som när man har en praktikplats. Det har vi tyckt är en viktig poäng. Andra insatser som man har försökt med tidigare har inte varit tillräckliga. Därför gör vi nu ett försök med detta. Det finns olika bedömningar av hur vi kommer att lyckas. Men vi gör allt för att få fram så många platser som möjligt.
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar statsrådets uppfattning när det gäller exemplet med Ungbo-verksamheten. Jag hoppas också att statsrådet har möjlighet att övertala de borgerliga politiker i Göteborg som har uttalat sig mot detta projekt. De har sagt att man skall lägga ner det. Det är inte någon speciellt bra inriktning i ungdomsfrågorna. Jag tror att vi har haft ett bra meningsutbyte. Vi kommer att fortsätta denna debatt senare i olika sammanhang. Debatten har visat på att det finns olika inriktningar i ungdomsfrågorna. Vi har olika syn i ett antal frågor. Det skall vi inte dölja, utan vi skall stå upp för det. Det gäller ett antal områden, t.ex. synen på ungdomars arbete och på ungdomars möjlighet att flytta hemifrån. För oss är det uppenbart att ett system med praktiklöner kombinerat med höjda hyror, vilket borttagandet av bostadssubventionerna leder till, innebär att ungdomar inte får möjlighet att flytta hemifrån och skaffa sig ett eget hem. Det tycker vi är en orättvisa. Vi får anledning att återkomma till den diskussionen. Jag vill avslutningsvis rikta en vädjan till civilministern. Hon har ett visst ansvar inom ett antal områden som inte har debatterats så mycket här i dag. Jag hoppas att vi senare får möjlighet att återkomma till dem. Det handlar om den politik vi nu riskerar att få i kommunerna. Kommunerna har under de senaste åren fått allt sämre ekonomi. I mångt och mycket är de faktiskt ansvariga för de områden som civilministern tar upp i sitt svar. Det handlar om föreningslivets villkor och möjligheter att verka. Det gäller att se till att vi de närmaste åren skapar resurser för föreningslivet att kunna erbjuda ungdomar de aktiviteter som statsrådet så riktigt framhöll. Det handlar om möjligheterna att få in ungdomar som kommunalt förtroendevalda. Vi måste bevaka den utveckling som skett där ett allt mindre antal ungdomar är kommunalt förtroendevalde. Det kommer att slå mot dem som i dag inte är etablerade, och det innebär att vi kommer att få ett glapp i kommunalpolitiken som gör det svårt att längre fram få in ungdomar. Det handlar om att bevaka sådana frågor som exempelvis skolmiljön. Jag delar inte civilministerns uppfattning när det gäller resurserna till skolmiljön. Jag tror att dessa 300 milj.kr. hade gjort nytta. Men även om de nu inte enligt vad statsrådet säger hade gjort det, är det nödvändigt att statsrådet ser till att kommunerna tar ett ansvar för arbetsmiljön inom skolan. Där finns i dag stora brister. Tack så mycket.

Fru talman! Jag vill återkomma till detta med utslagning och kriminalitet. De signaler som regeringen nu skickar till allmänheten via sin justitieminister antyder någonting helt annat än vad vi har arbetat med under många år i det här landet, nämligen att med sociala insatser och stödinsatser från föreningsliv och annat försöka komma åt dessa problembarn som vi trots allt har i storstadsområden och som även i mindre omfattning finns på andra platser. Nu signalerar regeringen att det blir en helt annan typ av politik. Det är en mycket förenklad politik, som är inspirerad av USA. Det handlar om inlåsning och att ta ett mindre socialt ansvar. Jag ser en stor risk för att detta leder till att man inte angriper grundorsakerna eller inte väljer de metoder som kan ge ett resultat på sikt. Det blir mer en förvaring och en bestraffning. Det kanske lugnar en blodtörstig allmänhet, men det är till nackdel för de ungdomar som behöver stöd och hjälp för att komma tillbaka. Det är därför som jag är så intresserad av att få veta vad ungdomsministern säger om dessa veckoslutsfängelser och liknande. Sedan till frågan om arbete och vad AMS-chefen har sagt. Det är en intressant fråga. Jag tror att han faktiskt har rekommenderat ytterligare insatser. Det innebär att man måste vara beredd att plocka fram de pengar som kan behövas för fler praktikplatser och fler utbildningsplatser. Det står i strid med regeringens allmänna ekonomiska politik. Jag kan inte se hur detta skall gå ihop. Vi har haft många debatter här i kammaren om just den frågan, dvs. ekonomin kontra en rejäl arbetsmarknadspolitik som skulle kunna hjälpa bl.a. ungdomar. Sedan till frågan om rasismen och den dubbla politik som jag tycker regeringen för. Civilministern driver en bra politik och ger pengar till ungdomar som får åka ut och informera. Men med andra handen förstärker regeringen problemen med främlingsfientlighet genom att se till att vi får invandrargetton -- Tensta, Rinkeby och ett antal andra miljonprogramsområden -- där man var på gång att rusta upp både fysiskt och också socialt med hjälp av pengar från staten. Det drar regeringen in. Jag tror att det är en farlig utveckling. Vi kommer kanske inte att se det i år eller nästa år, men om ett par år kommer motsättningarna att bli mycket tydliga. Vi får ett problem som det är svårt att göra någonting åt därför att det är så stort. Helt kort något om ungdomsboendet. Regeringen avskaffar ungdomsbostadsstödet, som just var till för att få fram de lägenheter som civilministern efterlyser -- de enkla, billiga, men kanske inte de lyxigaste. Det var förstagångsbostaden man ville få fram. Det stöd som gav oss ungefär 12 000 sådana lägenheter tog regeringen bort. Jag tycker att det är inkonsekvent. Det vore också intressant att få civilministerns kommentar till nedskärningarna i kommunerna vilka faktiskt drabbar ungdomar och ungdomars initiativ.

Fru talman! Det är riktigt som Martin Nilsson säger att främlingsfientligheten blommar ut under vissa betingelser. När den då blommar ut, som den har gjort under hösten och våren, är det viktigt att man tar till direkta insatser mot den. Det är det vi försöker göra. Samtidigt skall man naturligtvis vidta åtgärder för att komma åt de mer långsiktiga problem som lett till denna situation, t.ex. att åtgärda bostadsbrist och arbetslöshet osv. Det gör regeringen, och det har jag här försökt redovisa flera gånger under debatten. Kommunerna tar ett ansvar när det gäller upprustning. Man har satt i gång, och har planer på att sätta i gång, att upprusta både skolor och de miljonprogramsområden som varit eftersatta. Lars Stjernkvist talade om politikens samtalston. Också jag vill gärna beröra den frågan. Den är mycket viktig. Där har vi alla ett ansvar på båda sidor. Både från regering och opposition förekommer en hel del övertramp. Det syndas på båda sidor. Där har vi en uppgift att försöka att själva vara ett föredöme men också att påverka våra egna åt rätt håll. Så vill jag gå in på Kent Carlssons frågor om jourdomstolar, längre inlåsningstider osv. Jag tror att det är viktigt att ungdomar får mycket tidiga och snabba signaler när de begår kriminella handlingar. Så har det inte varit i dag. Det har varit mycket långa väntetider innan man har kommit inför domstol, om man har begått ett så grovt brott. Det har också fått hända ganska mycket innan man har ställts inför domstol. Då har man kanske varit inne i en brottslig karriär som varit svår att avbryta. Därför håller jag med om att vi skall ge snabba, klara signaler. Därvidlag tror jag att jourdomstol är ett bra medel -- att det snabbt blir en reaktion på det man har gjort och att man också får reda på vilket straff man skall få. Sedan tror jag att det innehåll som vi ger den tid när människor tvingas sitta i fängelse är mycket viktigt. Det får inte bara vara förvaring, utan det skall vara en återanpassning till samhället. Men jag håller med justitieministern om att om man döms till ett straff av en viss längd, skall man också veta att det är det som gäller. Hittills har man, när man har dömts till en viss tid, fått reda på att halvtid har gällt generellt. Det är vi beredda att höja till två tredjedelar av strafftiden. I undantagsfall skall man kunna få lägre gräns. Men man skall veta vad man får sitt straff för. Och innehållet, medan man sitter i fängelse, är otroligt viktigt.

Herr talman! Karin Israelsson har i en interpellation till finansministern ställt en fråga som rör statens stöd till folkrörelserna och undrat om regeringen avser att radikalt förändra stödet till våra folkrörelser och andra ideella organisationer. Karin Israelsson har också frågat vilka motiv regeringen har för att i så fall gå ifrån de ursprungliga uttalandena i regeringsförklaringen om att de frivilliga och ideella organisationernas insatser spelar en ovärderlig roll i samhället. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag har tidigare i år här i kammaren som svar på en likartad fråga sagt att folkrörelserna självklart också i framtiden skall kunna få stöd från staten. Därmed är inte sagt att stödet måste grundas på samma principer som i dag. Ett nytänkande i fråga om statens stöd motiveras främst av att föreningslivet, liksom mycket annat i samhället, befinner sig i en genomgripande förändringsperiod. Föreningarna möter i dag människor med nya värderingar, frågor, behov och intressen. Den stigande utbildningsnivån, kvinnors ökade självständighet och den förbättrade informationstillgången har också medfört att förutsättningarna för folkrörelsernas arbete har förändrats. De här förändringarna har lett till att nya typer av föreningar växer fram inom olika områden. Samtidigt sker det en omfattande förnyelse hos många av de traditionella organisationerna. I denna förnyelse utgör människors ökade självständighet och vidgade intresse att ta ett personligt ansvar i skilda frågor väsentliga inslag. Ett bra exempel på det som sker är att föreningsdrift spelar en allt större roll i en konkurrensutsatt offentlig sektor. Den vanligaste alternativa driftsformen som ett alternativ till kommunal verksamhet är i dag en ideell eller ekonomisk förening. En ny entreprenörsanda håller på att växa fram med föreningsformen som grund. Den ökade internationaliseringen påverkar också förutsättningarna för folkrörelsernas arbete. Ett svenskt medlemskap i EG kan också komma att påverka förutsättningarna för föreningslivet. Det är mot denna bakgrund som vi nu kan behöva se över de ideella organisationernas villkor. Jag kommer därför att träffa företrädare för föreningslivet för att diskutera sådana frågor som en förbättrad dokumentation om föreningslivets förnyelse, ökad föreningsdrift av offentlig verksamhet samt föreningslivets internationalisering i samband med ett eventuellt En huvudfråga i sammanhanget är vilka principer som skall gälla för statens samlade stöd till föreningslivet. Staten lämnar i dag bidrag till ett stort antal folkrörelser av vitt skilda slag. Det kan gälla stöd till folkbildning, idrott, barn och ungdomsverksamhet, nykterhetsrörelsen, de handikappades organisationer, humanitära ändamål och de fria trossamfunden. Stödet utgår i olika former, t.ex. allmänna bidrag, resultatinriktade bidrag och uppdragsersättningar. Av dessa utgör de två förstnämnda bidragsformerna direkt stöd till föreningslivet. Enligt en rapport från statskontoret, där det statliga föreningsstödet kartlagts, sägs att det sällan finns underlag för att avgöra om de mål uppnås som riksdag och regering har ställt upp i fråga om bidragen. Dessutom finns det inte något helhetsperspektiv på bidragsgivningen. Vidare saknas det enligt statskontoret en överblick över föreningslivets totala finansieringssituation. Ett problem i sig är att stödet skapar ett i många avseenden för stort bidragsberoende hos föreningarna. Det ekonomiska beroendet förstärks av att möjligheterna till egenfinansiering är små. Förutsättningarna för att själv bidra till finansieringen av verksamheten påverkas av flera faktorer, bl.a. möjligheten att anordna lotterier. Skattelagstiftningens utformning är en annan viktig faktor. Jag anser därför att det kan finnas goda skäl att se över principerna för föreningsstödets utformning. Detta har jag också aviserat i årets budgetproposition. Det är i det sammanhanget viktigt att kartlägga principerna bakom och utformningen av det statliga stödet och resultatuppföljningen av detta. Arbetet med detta kommer att påbörjas inom kort. Det gäller bl.a. att skaffa fram ett underlag om föreningslivets allmänna finansieringssituation och om hur kunskapen om bidragen och föreningslivets förnyelse och utveckling kan förbättras. Detta för att kunna följa upp, utvärdera, förändra och ompröva den statliga bidragsgivningen på ett sätt som bidrar till att föreningslivets förnyelse och självständiga ställning tydligt kan komma till sin rätt. Mitt svar på Karin Israelssons fråga är således även denna gång att folkrörelserna också i framtiden skall få statligt stöd. Den nuvarande utformningen av stödet och resultatuppföljningen kan naturligtvis komma att ändras.

Fru talman! Folkrörelsernas arbete är självfallet oerhört viktigt. Det är alla partier överens om, och det har man varit under lång tid, bl.a. därför att det är en grundläggande del i demokratibygget och för att värna detta bygge. Det spelar en mycket stor roll för uppfostran av våra ungdomar. Det är över huvud taget helt avgörande för en god utveckling i samhället. Därför blir man naturligvis litet bekymrad när man som aktiv i dessa folkrörelser kan se att samhällets engagemang för folkrörelserna är i avtagande. Det kan man bl.a. se när det gäller de resurser som staten ställer till folkrörelsernas förfogande. De ekonomiska bekymren är givetvis förorsakade av den allmänna ekonomiska utvecklingen, men också av hur mycket stöd som staten är beredd att ge. Det är inte möjligt att driva en sådan verksamhet utan en samhällelig uppbackning. Det räcker inte med de frivilliga insatserna. En annan faktor som har kommit att spela en stor roll är skattereformens genomförande. Den innehöll bl.a. en kraftig momsbreddning, som innebär att folkrörelserna får betala mycket högre kostnader för att hålla fastigheter. Det drabbar naturligvis folkrörelserna litet olika beroende på hur beroende man är av fastigheterna. Trossamfunden, som jag känner väl till, har ett mycket stort fastighetsunderhåll och en stor fastighetsskötsel, som drar mycket stora kostnader. Det kan gälla breddningen av momsen på el, vatten och avlopp. Momsen på resor betyder naturligtvis också mycket för många folkrörelser. I samband med riksdagsbehandlingen av skattereformen uttalades att man skulle följa den här utvecklingen och återkomma till riksdagen med nödvändiga justeringar efter hand. Dessa justeringar tolkar jag inte närmast som ändringar av skattereformen, utan som ökade bidrag. Min uppfattning är att folkrörelserna har drabbats på ett sådant sätt -- bl.a. av skattereformen -- att det är motiverat med ett ökat stöd. Om vi ser på resultatet i budgeten så är det inte ett realt ökat stöd, utan det är på sin höjd en inflationsuppskrivning, och det är knappt det. Det finns däremot organisationer som blir väl försedda i den borgerliga regeringens statsbudget. Det är de frivilliga försvarsorganisationerna. De har fått en ökning av sitt stöd med 15 %, medan många av de ideella organisationerna på sin höjd har fått 4 %. Trossamfunden, som jag känner till, har fått en uppskrivning med knappt 4 % av sitt verksamhetsstöd. Men när det gäller lokalbidragen blev det noll. Det blev inte en enda krona i uppskrivning. Detta skedde trots att lokalbidragen spelar en stor roll för sysselsättningssituationen. De kan ge en ökad sysselsättning på byggsidan. Den är ju mycket hårt drabbad, vilket vi alla känner till. Nu har riksdagen behandlat den här frågan och tagit ställning till den. Man har uppdragit till regeringen att i kompletteringspropositionen komma med förslag till åtgärder. Jag kan inte begära att regeringen skall tala om vad som kommer där, men jag är nyfiken på om statsrådet har uppfattat regeringens beställning i det här sammanhanget. Riksdagen gjorde dessutom återigen ett uttalande om att de här stöden långsiktigt skall skrivas upp realt, så att vi får ett återställande i förhållande till hur läget var omkring 1980. Då var stödet mycket större realt. Jag noterade också i statsbudgeten att det fanns tillsatt en utredare, om jag minns rätt för idrottsrörelsen, som skulle se över situationen. Om jag uppsnappade det rätt, så gällde det både skattereformen och stödet rent allmänt. Det är konstigt att just idrottsrörelsen skall få denna förmån och inte andra. Därför undrar jag om den översyn som vi nu diskuterar är ett komplement till den här speciella översynen för idrottsrörelsen, för att lösa de andra föreningarnas och trossamfundens problem. Jag tycker att det är viktigt att regeringen inte bara uppmärksammar idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen har varit väl sedd under alla år oavsett om det har varit en socialdemokratisk regering eller en borgerlig. Den har alltid hållit sig framme. Jag vet inte hur många påtryckningsbrev jag har fått från min organisation i Västergötland. Jag antar att det är likadant för andra riksdagsledamöter. De andra folkrörelserna har inte samma ekonomiska resurser för att ligga på politikerna på det sätt som idrottrörelsen gör. Men de fyller naturligtvis en väl så viktig funktion, inte minst de idéburna folkrörelserna. Därför är det mycket viktigt att den här översynen tar fasta på rättvisan i fördelningen mellan olika föreningar och folkrörelser. Jag skulle vilja veta om den aktuella översynen även tar upp de frågor som jag nu har nämnt.

Fru talman! Det var bra att få dessa förtydliganden. Det är inte så lätt att i ett kort formellt svar reda ut sådana här frågor. Det känns stabilt att vi i alla partier är överens om att folkrörelserna är viktiga, särskilt som vi i riksdagen och i det politiska livet i övrigt fått inslag där man inte har samma inställning till och erfarenheter av folkrörelsernas betydelse i svenskt samhällsarbete. Vi bör visa upp en samlad front mot de nya inslagen i svensk politik. Jag instämmer helt i att vi skall behålla det som är bra. Det är också något som föreningarna har tvingats att ta ställning till, eftersom ekonomin har varit kärv. Man har hårt fått prioritera det som man tyckt vara viktigt. Nu är det inte säkert att statsmakterna håller med föreningarna om vad som är viktigast. Såvitt jag förstår kommer samhället i en framtid mera påtagligt att vilja ha nytta av organisationerna. Man talar alltmer om föreningsdriven verksamhet. Jag tror att det är en fullt möjlig väg. Verksamheter kan då drivas med ett starkt ideellt inslag som inte är möjligt att åstadkomma i samhälleligt drivet arbete. Jag tror att det är viktigt att satsa på detta, men man får inte glömma bort att det även i det arbetet måste finnas ekonomiska möjligheter till utveckling och fortbestånd. Det behövs utvecklingsmöjligheter för personal som arbetar i sådan verksamhet. Man kan inte heller helt komma bort ifrån att det behövs administrativ personal också i en sådan typ av verksamhet. Det är viktigt att så många som möjligt från organisationernas sida kan vara med i beredningsarbetet, med de erfarenheter som man där har. Jag uppfattar också att statsrådet är beredd att öppna den möjligheten. Det är viktigt att finansieringen sker så obyråkratiskt som möjligt. Dagens system för fördelningen, där de medel som samfunden, nykterhetsorganisationerna och idrottsföreningarna fått har fördelats av dem själva, har varit bra. Det är möjligt att man kan styra det på ett annat sätt. Jag tror att det för den stora delen av projektmedlen kan finnas möjlighet att hitta inriktningar som styr mot ett gemensamt mål. Det är riktigt att ställa upp sådana mål för en verksamhet. Jag tror inte att någon kan ha något emot det. Lotteriutredningens förslag berör inte någon lätt problematik. Det är en av anledningarna till att jag hade velat tala med finansministern. Jag hade velat höra vilken inställning hon har till hur lotterier skall bedrivas och hur man skulle kunna tillgodogöra sig de relativt stora inkomster som lotteriverksamheten ger. Jag ser det som en stor fara att kasinoverksamhet skulle bli ett ytterligare sätt att finansiera statens utgifter. Jag tror att det bästa sättet är att direkt anslå statsmedel, snarare än att satsa på en mängd lotterier.
Fru talman! Det är mycket bra att civilministern ser över föreningslivets finansiering. Det bör göras på ett sådant sätt att man klargör både ingående och utgående strömmar. Det kommer att bli en mycket nyttig lektion för statsmakterna. Förmodligen fördelas stödet i dag på ett ganska orättvist sätt. Det är min hypotes. Jag menar också att det är bra att man ser på självfinansieringsgraden. Den gestaltar sig säkerligen på många olika sätt. Trossamfunden har t.ex. en mycket hög självfinansieringsgrad, och bidragen svarar för en ringa del av verksamheten. Trots det har man fått en mycket kraftig real försämring av bidragen till trossamfunden från 1980 till i år. Trots att samfunden har en mycket hög självfinansieringsgrad, har man inte ansett det angeläget att ge ett rejält stöd till dem. Man bör också uppmärksamma att lotterier inte är en lösning för alla typer av folkrörelser. Det är t.ex. inte särskilt attraktivt för i varje fall flertalet trossamfund att arbeta med lotterier, medan det kanske passar utmärkt för idrottsrörelsen. Man har olika traditioner och kulturer, och dessa bör vi naturligtvis ta hänsyn till. Förslaget om skatteavdrag tror jag inte alls på. Det är också en gammal socialdemokratisk ståndpunkt. Om man får avdrag för att man ger en gåva, innebär det de facto att någon annan i skattekollektivet får betala detta. Det är ett kringgående och delvis osmakligt förslag. Det är mycket bättre att rakt och ärligt ge ett bidrag. Då är det helt klart vilket stöd som ges i förhållande till andra folkrörelser. Jag har noterat att lokalbidraget kommer upp till diskussion i samband med kompletteringspropositionen. Jag tycker att det är bra och förutsätter med anledning av riksdagens beställning att det skall ge ett positivt utfall. Det är slutligen mycket viktigt att skattereformens effekter diskuteras i samband med folkrörelsernas verksamhet. Som en del av denna översyn bör man ta reda på hur skattereformen har slagit för folkrörelserna. Man får inte glömma bort detta. Det vore olyckligt att ta upp detta som en åtgärd vid sidan om det övriga.
Fru talman! Karin Israelsson frågade mig i sitt förra inlägg vem som skulle göra denna utvärdering. Den skall i första hand göras av föreningarna själva. Det är viktigt att vi inte går in uppifrån och trampar på folkrörelsernas integritet. Vi bör tillsammans på olika sätt ta fram de uppgifter som vi behöver. Karin Israelsson sade också att staten vill ha nytta av organisationerna. Ja, så skulle man kunna uttrycka det. Vi bedömer att föreningslivet har en bra verksamhet, som skulle kunna betyda mycket inom olika områden. Vissa saker skulle kunna utföras med hjälp av uppdragsfinansiering, framför allt för kommunernas räkning. Det är bra att föreningar kan arbeta med delvis ideella inslag men också kan få det stöd och de bidrag som de behöver för att kunna genomföra sin verksamhet. Det är riktigt att vi i dag har olika fördelningsprinciper. Som jag sade inledningsvis saknar vi en helhetssyn, och vi behöver därför ta ett mera samlat grepp. Några principer i det sammanhanget skulle t.ex. kunna vara följande. Man skulle kunna tillåta en friare användning av statsbidragen, så att föreningslivet blir mera självständigt och inte så styrt av statsbidragen som i dag. Man skulle vidare kanske kunna förlänga bidragsperioderna, så att det blir bättre möjligheter att planera och skapa en trygghet och stabilitet. En tredje princip som jag tror är tänkbar är att ha en bättre uppföljning än i dag. Jag tror att det skulle gynna föreningslivet, inte minst ur rättviseaspekt. Kombinerat med bättre möjligheter till självfinansiering tror jag att detta skulle skapa en bra utgångspunkt för föreningslivet i framtiden.
Fru talman! Jag tror säkert att folkrörelserna är beredda att göra utvärderingar och att lämna de uppgifter som departementen behöver för att få fram ett så bra bakgrundsmaterial som möjligt i den fortsatta behandlingen av föreningsrörelsens verksamhet -- naturligtvis i mån av resurser och tid, men jag tror att detta ligger i föreningsrörelsens intresse. Vi prövar också uppdragsfinansiering, även det ibland kan vara kärvt. Kommunerna kommer ofta till oss i RIA-verksamheten med ganska stora krav i fall där samhället saknar resurser och där man utgår från att vi av ideella skäl skall ställa upp. Det kan gälla människor som hamnar mellan två stolar när de skrivs ut från psykiatrisk vård, kanske med alkoholbesvär, fall som socialtjänsten inte klarar. Man måste vara medveten om att föreningslivet måste ges ekonomiska möjligheter att klara sådana arbetsuppgifter. Det känns bra att pengar också fortsättningsvis skall ges till folkrörelserna. Det finns ledamöter som från denna talarstol kräver att man skall spara 13 miljarder på denna typ av verksamheter. De bör få det beskedet att inte den nuvarande och säkerligen inte heller den förra regeringen har sådana tankar. Det är bra om perioderna kan förlängas, så att man vet hur uthållig man kan vara i sin verksamhet. I dag bedriver vi verksamhet från den 1 juli till den 1 januari utan att ha pengar i kassan. Vi vet inte vad som skall hända innan de här bidragen så småningom kommer, och det är en mycket oviss situation för många organisationer. Det uppskattas mycket om man man hitta lösningar på sådana praktiska problem. Uppföljningen är, som jag tidigare har sagt, ett viktigt inslag för att vi skall kunna veta vad vi håller på med och kan se vilka resultat som vårt arbete ger. Vi får sedan närmare diskutera finansieringsformerna. Jag är fortfarande skeptisk till att alla folkrörelser skulle ha lotterier som inkomstkälla.
Fru talman! Jag konstaterar ännu en gång att föreningslivets insatser är viktiga och att jag återkommer med inbjudan till företrädare för föreningarna tidigt i höst, då vi skall fortsätta att diskutera dessa frågor. Jag tackar för debatten.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig varför det inte ingår några kvinnor i den organisationskommitté som skall lägga grunden för den nya servicemyndigheten för högskolan m.m. Som jag nämnde förra veckan i mitt svar till Kristina Svensson om högskoleprovet kommer arbetet med jämställdhetsfrågor inom utbildningsområdet att intensifieras genom att jag nu tillsätter en särskild grupp för jämställdhetsfrågor i högskolan. I den lägesrapport om jämställdhet i högskolan som nyligen redovisats till utbildningsdepartementet framtonar en mycket dyster bild. Några steg mot en ökad jämställdhet i högskolan mellan kvinnor och män har knappast tagits under 80-talet -- snarare har könssegregationen ökat. Jag anser det därför ytterst angeläget att gruppen nu påbörjar sitt arbete. En viktig uppgift för gruppen blir att överväga vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra rekryteringen av kvinnor till såväl grundutbildning som forskarutbildning. I det sammanhanget bör gruppen särskilt följa arbetet med utveckling av högskoleprovet. Det har nämligen visat sig -- i de undersökningar som hittills redovisats -- att provet missgynnar kvinnor. I det perspektiv jag nu tecknat beklagar jag naturligtvis att det vid tidpunkten för det beslut Barbro Westerholm åsyftar inte var möjligt att utse någon kvinnlig ledamot. Organisationskommittén har ett uppdrag som i mycket hög grad är av ren genomförandekaraktär och genomförs under kort tid. Det är inte aktuellt för kommittén att utreda några principiella frågor som ändrar den avsedda inriktningen av den nya myndigheten. Jag hoppas att det av vad jag nyss sade har framgått att ambitionerna generellt sett har höjts i jämställdhetsarbetet inom högskolan.

Fru talman! När jag läste Per Unckels svar till Barbro Westerholm blev jag litet förvånad. I vårt parti säger vi att personer skall tillsättas efter kompetens och inte efter kön. Därför kändes det särskilt provocerande att läsa att det inte var möjligt att utse någon kvinnlig ledamot. Är det samma sak som att det inte fanns någon kompetent kvinna vid det tillfället? Här har Barbro Westerholm redan påpekat att både hon och jag är klara över att det finns många kompetenta kvinnor. Hur hade det sett ut om Per Unckel hade tillsatt en kommitté med åtta kvinnor? Hade det varit möjligt? Eller hade det ansetts vara diskriminerande? Det är viktigt att utbildningsministern tar på sig dessa glasögon och tänker efter hur det hade sett ut i högskolan om det hade tillsatts åtta kvinnor i gruppen. Jag tycker att det hade varit möjligt. Vi kan i dag 1992 tillsätta grupper med enbart män och samtidigt tala om att frågan om jämställdheten är betydelsefull och värdefull. Per Unckel säger också att han skall starta en jämställdhetsgrupp och påbörja det ytterst angelägna arbetet. Principer och praktik hänger ihop. Då går det inte att i praktiken visa att man inte är för jämställdhet, om man talar om att principerna är för jämställdhet. Precis som Barbro Westerholm sade blir det fel signaler. Det är viktigt att sluta att tala om jämställdhet. Det är viktigare att tala om kvinnor och män. Jämställdhet skall råda mellan kvinnor och män, dvs. lika lön för lika värt arbete osv. I högskolan handlar det mycket om antal, dvs. lika många kvinnor som män skall få möjlighet att gå forskarutbildningen, bli professorer osv. Vi vet att på de områden där det finns kvinnliga professorer finns det också fler kvinnliga forskarstuderande och fler kvinnor över huvud taget. Jämställdhet är inte bara en fråga om att jämföra kvinnor och män. Kvinnor utgör 51 % av befolkningen och borde ha ungefär samma möjligheter att sitta i kommittér och att delta i annat arbete. För att undvika att behöva stå här i talarstolen och tala fler gånger om dessa frågor, skulle jag vilja diskutera denna grupp som skall tillsättas för jämställdhetsfrågor. Det är viktigt att få reda på när tillsättningarna skall ske. Jag hoppas att det inte bara är kvinnor som skall sitta i denna grupp. Det är kännetecknande för de flesta jämställdhetsgrupper i högskolan att de består av enbart kvinnor. Gruppen bör bestå av lika många kvinnor som män, men förslagsvis ha en kvinnlig ordförande -- för att på så sätt visa att man inte har något emot kvinnliga ordföranden. Det är ont om dem också i högskolan. Varför var det inte vid denna tidpunkt möjligt att tillsätta åtminstone fyra kvinnor i gruppen -- inte en utan fyra?
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Barbro Westerholm för glasögonen. Jag tror att de behöver spridas till många i detta samhälle -- inte bara i regeringen. De behöver framför allt spridas till många av medarbetarna i den högskola som vi nu diskuterar könsfrågorna kring. För att den här diskussionen skall bli alldeles tydlig vill jag ge följande förklaring. När jag säger att det vid en viss tidpunkt inte visade sig möjligt att tillsätta en kommitté med en annan sammansättning, baserades beslutet på den givna mix av erfarenheter vi eftersträvade att få vid den givna tidpunkten. Så som vi bedömde situationen fanns det inga lämpligare kandidater än dem som vi till slut utsåg. Jag beklagar att det blev så, och det har jag redan gjort i mitt ursprungliga svar. Jag tycker att man skall jämföra det vi i det längre perspektivet talar om, nämligen insatser för att främja jämställdheten i högskolan i stort och frågan om en organisationskommitté för att bestyra hur universitetsledningarna skall få möjlighet att få service till högskolans arbete. Då väger ändå obalansen mellan könen i den kommitté som just nu går mot slutvarvet i sitt arbete relativt lätt i förhållande till de möjligheter som öppnas i denna kommitté -- som för övrigt riksdagsledamoten Margitta Edgren från denna kammare kommer att leda. Den stora utmaningen ligger, som båda de tidigare talarna har antytt, i att se till att högskolans arbete, och inte minst högskolans rekrytering, sker på mera könsneutral basis. Det är ett stort bekymmer att så få flickor är beredda att satsa på högre utbildning. Det är att beklaga för deras del, men det är också att beklaga för landet som inte får tillgång till den kompetens som de bär inom sig. Jag utgår från att den kommitté som nu håller på att sättas samman -- och över vars sammansättning den utsedde ordföranden kommer att utöva ett avgörande inflytande -- kommer att med stor kraft att ta sig an dessa avgörande bekymmer, trots det faktum att en organisationskommitté för högskolans administration fick en väl ensidig inriktning.
Fru talman! Per Unckel understryker just det som jag så ofta ser, dvs. att män kommer på manliga namn och kvinnor kommer på kvinnliga namn till sådana här grupper. Jag hoppas att det i framtiden i regeringskansliets olika valberedningar också kommer att finnas kvinnor med. Jag sitter själv i en valberedning inom mitt parti och kommer till sammanträdena rustad med kvinnonamn, och det går alldeles utmärkt att få gehör för de namnen -- det är bara det att männen inte kommer på namnen. Jag hoppas därför att utbildningsministern nu omger sig med några kvinnor som har en namnbank -- jag kan också bidra med namn. Jag ser att generaldirektör Billy Olsson har utsetts, och han är en mycket duglig administratör, men vad är det för fel på Laila Freivalds, som också har varit generaldirektör? Jag kan gå igenom listan på samma sätt och hitta motsvarande kvinnliga namn, som man i regeringskansliet uppenbarligen inte kom på när man snabbt skulle fatta beslut. Den statistik som finns över fördelningen mellan kvinnor och män i högskolan visar tydligt hur svårt det är för kvinnor att synas och höras och komma i fråga. Om man tittar på andelen kvinnor bland professorerna per fakultet 1990, finner man att den på lärarsidan var 25 % men att det på de teologiska och farmaceutiska fakulteterna inte fanns någon kvinna. Kvinnobristen är speciellt anmärkningsvärd i toppen på den farmaceutiska fakulteten, då Apoteksbolaget, som är den stora arbetsgivaren, har 93 % kvinnor anställda. Det finns alltså en stor andel kvinnliga farmaceuter men knappt några kvinnliga lärare och inte någon på kvinna på professorsnivå. Den här jämställdhetsgruppen får ett verkligt formidabelt jobb med att ändra attityder, att få upp mäns ögon för vad kvinnor kan, då det finns kompetenta kvinnor ute i leden. Jag ser att utbildningsministern skriver, och jag får säkert några kommentarer till mitt inlägg så att vi kan fortsätta debatten en stund till.

Fru talman! Man kom inte på namnen, sade Barbro Westerholm när hon kommenterade det val av ledamöter i organisationskommittén som jag till slut gjorde. Jag skall inte utesluta att jag hade kunnat komma på namn om jag hade haft ännu mera bistånd, ännu mera goda råd. Samtidigt som jag säger detta vill jag understryka, att när vi gick till verket för att hitta en kommitté med den grannlaga uppgift som den skulle ha och med den korta tidshorisont som den skulle arbeta under, var det viktigt för oss att hitta personer med exakt den kompetens som vi eftersträvade. Det var inte fråga om att hitta en generaldirektör -- då hade jag lätt kunnat säga som Barbro Westerholm, att det finns en rasande massa mycket kompetenta kvinnliga generaldirektörer. Det var fråga om att hitta Billy Olssons kompetens. Han hade verksamhet bakom sig inom en sektor av stor betydelse för precis det uppdrag som han sattes att leda, och så var det med de övriga ledamöterna i kommittén. Vi letade alltså efter den specifika kompetensen. Jag säger detta återigen, med accepterande, att visst hade fantasifullheten säkerligen kunnat vidgas om vi hade ansträngt oss ytterligare. Jag vill göra ett par kommentarer till frågan om jämställdhetsarbetet i högskolan i stort. Jag delar inte uppfattningen att jag eller regeringen skall inskrida -- om det var detta som antyddes i ett av inläggen -- gentemot sakkunniga vid professorsutnämningar. Dessa sker enligt en mycket noggrant reglerad ordning, där kompetensen bedöms från olika infallsvinklar. Skulle vi börja att positivt diskriminera kvinnor, utöver det som jämställdhetslagen ger oss skyldighet att göra, tror jag att vi skulle äventyra hela det akademiska kvalitetssystemet. Dessutom tror jag inte att vi skulle göra de kvinnor någon välgärning som i så fall blev framputtade på detta sätt. Får jag därutöver lägga till, att jag tror att jämställdhetsfrågorna för högskolans vidkommande i minst lika stor utsträckning handlar om attityder som grundläggs långt ner i skolan. Efterfrågan på högre utbildning bestäms inte det allra sista året i gymnasieskolan utan byggs upp gradvis under lång tid. Därför är det min övertygelse, om vi skall komma till rätta med obalansen mellan könen inom högskolan, att arbetsgruppen, som jag tidigare har antytt, måste kasta sina blickar också nedåt i systemet för att utröna vad orsakerna till snedbalansen egentligen är. Fru talman! Jag tänker inte anförtro alla uppgifter åt den arbetsgrupp jag just har tillsatt, med baktanken att inte göra någonting under tiden. Mycket återstår att göra på det rent praktiska, konkreta, handfasta planet, dag ut och dag in. Det är viktigt att ge en arbetsgrupp möjlighet att litet grand från sidan eller ovanifrån ge oss de råd och den stimulans som kanske går förlorad i det vanliga tröskandet i det vardagliga arbetet inom universitet och högskolor.

Fru talman! Jag trodde att Per Unckel visste att jag vet hur det går till att tillsätta professurer. Det var inte det jag ville komma åt, utan det var att de signaler som sänds från regeringen är betydelsefulla. Om man då först tillsätter en kommitté med enbart män sänder man en väldigt tydlig signal. Kvinnor och flickor får hela tiden signaler om att det inte lönar sig, att det inte är någon idé, då de i alla fall inte tas på allvar. ''Varför skall jag söka forskningspengar när jag inte får dem? Varför skall jag söka professuren när jag vet att jag inte får den? Varför skall jag läsa läxan och räcka upp handen när jag inte får frågan?'' Man vet att det är så för flickor i första klass -- det har noggrant studerats, bl.a. i Göteborg. Detta ger hela tiden kvinnor signaler som säger att de visserligen har bäst betyg men att de inte skall pröva att göra de svåraste sakerna. Vi måste få de signalerna att upphöra. Vi kan inte prata om att vi är för jämställdhet och sedan handla på motsatt sätt. Det är det som jag vill komma åt när jag talar om att vi måste se till att kvinnor får bli professorer. Det handlar om att ge andra budskap, att inte bara säga att det är bra med kvinnliga professorer. När kvinnor blir professorer skall de också behandlas på ett bra sätt, och deras erfarenheter skall tas till vara. Det skall alltså finnas en miljö där kvinnorna känner sig välkomna. Så är det inte alltid.

Fru talman! Jan Bergqvist och Lennart Fremling har frågat mig vilka initiativ regeringen tänker ta för att utveckla miljö och naturresursräkenskaper. Miljöräkenskapsutredningen förelog i sitt betänkande att statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och naturvårdsverket skulle få i uppdrag att påbörja ett utvecklingsarbete på detta område. Regeringen är positiv till miljöräkenskapsutredningens grundläggande förslag och avser att genomföra dessa. Regeringen har därför givit konjunkturinstitutet i uppdrag att utveckla metoder och modeller för att redovisa viktiga miljöekonomiska samband. Enligt uppdraget skall konjunkturinstitutet successivt komplettera sin ekonomiska redovisning med miljöekonomiska data och analyser. Dessutom skall konjunkturinstitutet bidra med miljöekonomiskt underlag till finansdepartementets ekonomiska redovisningar och publikationer. Regeringen avser att under våren ge uppdrag dels till SCB för att utveckla fysiska miljöräkenskaper, dels till naturvårdsverket för att utveckla ett system av miljöindex. Det är viktigt att påpeka -- vilket miljöräkenskapsutredningen också gjort mycket tydligt -- att detta är ett arbete av långsiktig karaktär och med en stor del forskning och utveckling i inledningsskedet. Därför är det varken möjligt eller önskvärt att regeringen i detalj styr inriktning eller tidsplan. Regeringen har i stället valt att låta finansdepartementet utse en samrådsgrupp, som kan stödja och påverka konjunkturinstitutets miljöekonomiska arbete, samt koordinera detta med utvecklingen av fysiska miljöräkenskaper vid Regeringen har emellertid i uppdraget till konjunkturinstitutet slagit fast att: Konjunkturinstitutet skall utgå från miljöräkenskapsutredningens arbete. Remissinstansernas synpunkter skall i största möjliga utsträckning beaktas. Sverige skall aktivt försöka påverka det internationella arbetet på detta område. Den svenska utformningen av miljöräkenskaper skall vara förenlig med det system som utabetas av Jag anser att de åtgärder som regeringen nu vidtar väl motsvarar den helhetsstrategi som Jan Jag vill ta tillfället i akt att i detta sammanhang särskilt betona de unika möjligheter Sverige nu har att utnyttja internationella erfarenheter och samtidigt bidra till det internationella arbete som pågår. I alla OECD-länder och i stora delar av världen i övrigt används ett internationellt vedertaget nationalräkenskapssystem för att ta fram viktiga indikatorer på hur väl den ekonomiska politiken lyckats, på trenderna i ekonomin och på de ekonomiska välfärdsvariablerna. I takt med de växande miljöproblemen har allt fler länder sett behov av att beakta andra faktorer än de som avspeglas i nationalräkenskaperna. Samtidigt finns det en stark internationell samsyn kring behovet av att behålla nationalräkenskapssystemet för dess nuvarande syften, vilka inte är att mäta välfärden i ett vidare perspektiv. I stället har FN utarbetat ett förslag till kompletterande miljöräkenskaper . Programmet syftar till att komplettera nationalräkenskaperna med miljöräkenskaper i alla medlemsländer före sekelskiftet. Enligt FN:s förslag skall miljöräkenskaperna ha sin bas i de institutioner som utarbetar nationalräkenskaperna, samtidigt som dessa nära samarbetar med institutioner för miljö och naturresursstatistik. Genom de uppdrag regeringen nu ger till konjunkturinstitutet och SCB får Sverige möjligheten att snabbt påbörja utvecklingen av ett miljöräkenskapssystem, som är anpassat för svenska förhållanden och behov, samtidigt som det följer internationella principer och regler, regler som vi dessutom har goda chanser att kunna påverka.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
Jag skall nu lämna åt sidan den kritik som jag i annat sammanhang har fört fram mot att regeringen har förlorat värdefull tid genom att man har dröjt med att följa upp miljöräkenskapsutredningens förslag. Jag tror att Sverige har en unik chans att ställa sig i spetsen för arbetet med miljöräkenskaper och en grön nationalprodukt, framför allt om vi gör det tillsammans med en del andra länder, som Norge och Nederländerna. Intresset för den här idén har ju växt kraftigt, bl.a. genom det genomslag som den internationella debatten har givit begreppet hållbar utveckling. Den FN-kommission som Gro Harlem Brundtland ledde har medfört ett genomslag för det här sättet att resonera, och det pågår nu på olika håll i världen ett intensivt arbete. FN självt arbetar nu, som finansministern erinrar om, med att skapa ett system med satelliträkenskaper för natur och miljöresurser. OECD arbetar bl.a. med miljöindikatorer. EG-länderna är mycket aktiva med miljöstatistik och miljöräkenskaper. Nordiska rådets ministerråd håller på att samordna miljöstatistiken och utveckla naturresurs och miljöräkenskaper. Sedan kommer också Riokonferensen, som finansministern erinrade om. Det finns alltså nu förutsättningar att delta i ett internationellt arbete, och det är då naturligtvis viktigt att vi har en bra egen grund att stå på. Varför behöver vi då miljöräkenskaper? Jag skulle vilja säga att vi helt enkelt behöver göra naturen synlig i vår nationella bokföring. I de traditionella, betonggrå nationalräkenskaperna behandlar man byggnader och maskiner som ett kapital vars värde minskar i takt med att de förslits och används. Men naturresurser ses inte som produktiva tillgångar, och deras utnyttjande mäts inte. Ett land kan göra slut på sina naturtillgångar, förgifta vattnet, förstöra luften och sin odlingsbara jord utan att det påverkar den uppmätta bruttonationalprodukten. Riksdagen talade under förra mandatperioden om 90-talet som ett skede av höjda ambitioner i miljöpolitiken, och vi slog fast att ansvar för miljöoch resurshushållning måste prägla samhällslivets alla områden. Vi sade att uppgiften skulle vara att ställa om samhällets alla verksamheter i ekologisk riktning. Mot den bakgrunden är det naturligt att vi nu inleder ett mer systematiskt arbete kring miljöräkenskaper. Jag skulle vilja be finansministern att utöver det svar vi har fått lämna några preciseringar. Den första frågan är: Vilka resurser räknar finansministern med att konjunkturinstitutet, naturvårdsverket och statistiska centralbyrån skall ha till sitt förfogande för arbetet med miljöräkenskaperna? Den andra frågan är: Kommer regeringen att låta riksdagen ta del av de här frågorna i form av en särskild propositionstext t.ex. i kompletteringspropositionen? Den tredje frågan är: Hur kommer arbetet med de internationella frågorna att bedrivas? Hur kommer samordningen av det internationella arbetet med miljöräkenskaper att ske? Är det finansdepartementets samrådsgrupp som kommer att svara för den saken, eller hur har regeringen tänkt sig att lösa den frågan?
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för ett bra svar. Redan 1968, för mer än 20 år sedan, väcktes den första riksdagsmotionen om miljöavgifter. Det var då en folkpartimotion. Det är glädjande att attityden till att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken nu har svängt hos många partier. Tyvärr har vi förlorat värdefull tid i och med att det har tagit så många år att övertyga övriga partier. Jag är övertygad om att Sverige har en viktig uppgift i att bidra till den internationella utvecklingen och att vi även kan utnyttja de internationella erfarenheterna. Ett system med överlåtbara utsläppsrätter bör prövas i försöksskala. Om vi kan räkna med att dessa uppdrag ger några konkreta underlag för sådana försök, kommer vi att kunna dra nytta av uppdragen. Kan finansministern berätta något mer om vad just det påbörjade arbetet innebär?
Fru talman! Jag tycker liksom Jan Bergqvist att det är trevligt att kunna ha en debatt där vi inte ständigt är oense om saker och ting. Det kanske bådar gott även inför diskussioner i andra ämnen än just miljöräkenskaperna. Jan Bergqvist ställde några preciserade frågor, som jag gärna vill svara på. Den första gällde resurserna till konjunkturinstitutet och de andra myndigheterna. Vi har kommit överens om exakt detsamma som utredningen föreslog vad beträffar uppdraget till KI, nämligen 600 000 kr. per år; kostnaderna skulle täckas dels genom anslag från finansdepartementet, dels genom anslag från de vanliga miljöforskningsanslagen. Vad beträffar frågan om resurserna till SCB vill jag säga att det ännu inte är riktigt färdigdiskuterat, men eftersom vår uppfattning är att uppdraget i allt väsentligt skall överensstämma med det som miljöräkenskapsutredningen föreslog kommer resurserna att vara tillräckliga för att detta skall kunna genomföras så som avsikten är. En annan fråga gällde hur riksdagen får ta del av de olika resultaten allteftersom de kommer fram. Jag kan då erinra om att det redan till finansplanen i år för första gången fanns en bilaga, som vi dessutom har gjort ett litet särtryck av -- gröna bilagan brukar den kallas -- och som beskrev användningen av ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. I den bilagan aviserades också att regeringen kommer att återkomma i samband med de övergripande ekonomiska dokumenten och ytterligare slå fast miljöpolitikens nära samband med de ekonomiska förhållandena. Jag tror att Sverige har kommit relativt långt när det gäller insikten om att ekonomi och ekologi hänger nära samman. Det kommer alltså även i anslutning till kompletteringspropositionen att finnas en redovisning av skilda ting inom miljöpolitiken. I fråga om det internationella samarbetet är det som närmast är förestående FN-konferensen. Den svenska delegationen, som är relativt stor eller i varje fall -- kan man hoppas -- betydelsefull, kommer vid Riokonferensen självfallet att mycket aktivt verka för att de FN-program som finns utarbetade behandlas på ett positivt sätt av de konfererande länderna. Riokonferensen väntas ju ta ställning till det här FN-programmet, och det följer helt naturligt av den svenska regeringens positiva inställning att det blir en viktig uppgift för den svenska delegationen att propagera för det. Det uppdrag som vi mer konkret har lämnat till Konjunkturinstitutet följer såvitt jag förstår mycket nära och precist vad miljöräkenskapsutredningen önskade. Jag tror att det är värt att understryka att det här i långa stycken är ett mycket intensivt och spännande forskningsarbete. Även om man i en del länder -- kanske framför allt i Norge och Holland -- har gjort försök, som Jan Bergqvist nämnde, har det visat sig vara förenat med en del problem, kanske större än man trodde, att sedan också översätta olika fysiska förhållanden till monetära termer. En av de saker som Konjunkturinstitutet har fått sig förelagt är just att bedriva metodutvecklingsarbete för att kunna göra sådana överväganden.

Lennart Fremling frågade om jag kunde ge litet mer information om hur detta så småningom kommer att kunna föras framåt i den allmänna ekonomiska och miljöpolitiska diskussionen.